Herr talman! Det har här refererats till regeringsförklaringen. Jag tycker att regeringsförklaringen är väldigt tunn när det gäller författningsfrågor och demokratifrågor över huvud taget. Det behövs vidare initiativ än vad som finns i regeringsförklaringen. Man kan naturligtvis vara tacksam för de initiativ som enligt regeringen skall tas, men det tillgodoser inte de reformkrav som jag anser att vi bör ställa på den svenska författningen. Vi har länge från centerpartiet krävt en bred författningsutredning, och vi har i motioner till riksdagen lagt fram förslag om frågeområde efter frågeområde. Om regeringen vill visa den goda viljan kan det vara ganska lätt att skriva direktiv med utgångspunkt i våra motioner. Jag hinner inte här gå in i detalj på de olika frågorna, eftersom taletiden är endast sex minuter, och det innebär att jag i hög grad får rada upp frågorna. För det första menar jag att en ny författningsutredning skall se över alla de punkter i grundlagen som vi i den här kammaren under de gångna åren har stridit kring utan att komma till enighet om vad de innebär. Det är djupt otillfredsställande att det finns en rad bestämmelser i vår författning där det har visat sig att vi i riksdagen kan hamna i olika uppfattningar om den rätta tolkningen. Så bör det icke få vara. Jag brukar säga att grundlagen skall hållas fräsch, dvs. att vi skall sätta oss ner och komma överens om formuleringarna och också om betydelsen av de formuleringar vi för in. Det gäller t.ex. skattebegreppet, tolkningen av förbudet mot retroaktiv beskattning. Det gäller normgivningsmaktens fördelning, och det gäller en lång rad andra frågor. Det finns även en lång rad andra ting som jag tycker att man skall ta upp. Birger Hagård var inne på personvalsfrågan, och den är viktig. Jag har också tidigare angivit hur jag anser att de frågorna skall lösas. Majoritetsval är ju ingen lösning. Majoritetsval är inget personval, det måste understrykas med breda streck. De som väljer i enmansvalkretsar har ju i fråga om kandidater för det parti de röstar på inget val, utan de måste helt enkelt ta den kandidat som partiet har ställt upp. Personval är således möjligt endast inom ramen för ett proportionellt valsystem. Jag har alltså uppfattningar om hur det bör gå till, men det hinner jag inte nu utveckla närmare. Birger Hagård nämnde också missbruken av vallagens generösa bestämmelser vad gäller att ställa upp i val, vilket har förekommit i olika delar av vårt land, mest utrerat i Skåne. Vi måste rensa upp i dessa bestämmelser. Det får icke fortsättningsvis kunna gå till på det sättet. Det vi har fått bevittna är ju närmast en fråga om bedrägeri. Folkomröstningsinstitutet bör vi ta itu med. Jag menar att vi skulle ha samma ordning som man har på många andra håll i världen. Folkinitiativ kan naturligtvis diskuteras, men jag tror att i varje fall ett första steg skulle kunna vara att beslut fattas i riksdagen och att en minoritet av riksdagen därefter får möjlighet att kräva att frågan skall gå till folkomröstning, dvs. ungefär samma bestämmelser som vi har när det gäller folkomröstningar om grundlagar. Detta system skulle ha många fördelar jämfört med det nuvarande, som ju, om vi använder det, kan leda till besvärliga tolkningstvister. Vi har ju alla därvidlag kärnkraftsomröstningen i minne. Bestämmelserna om upplösningsrätt och extraval måste vi ta upp till diskussion, och sedan har vi länsdemokratifrågorna, som Olle Schmidt tog upp. Detta är ganska märkligt. Vi i centerpartiet har år efter år väckt motioner i dessa frågor. Vi har motioner som nu ligger i konstitutionsutskottet där vi, såvitt jag kan förstå av den preliminära diskussionen, blir ensamma. Jag uppmanar Olle Schmidt att tala med Ylva Annerstedt och andra folkpartister som sysslar med dessa frågor. Jag noterade att socialdemokraten Widar Andersson i sitt anförande i går tog upp dessa frågor och fäste mycket stor vikt vid dem. Vi behöver regionala parlament, sade han bl.a. Han är socialdemokrat. Socialdemokraterna i konstitutionsutskottet är nu beredda att avstyrka centerpartiets motion. Bertil Persson, som är moderat från Skåne, hade tidigare i dag ett anförande i vilket han kom in på dessa frågor. Moderaterna i konstitutionsutskottet är beredda att avstyrka centerpartiets motion. Det måste finnas någon korrespondens mellan å ena sidan allt prat som förekommer och det som skrivs i tidningarna t.ex. i Skåne från företrädare för de andra partierna och å andra sidan det ställningstagande man är beredd att göra här i riksdagen. I anknytning till detta kan man naturligtvis nämna frågan om skilda valdagar, som ju blir ännu viktigare om vi skapar regionala parlament med ett övergripande ansvar för regionen. Frågan är viktig redan nu, men den blir i så fall ännu viktigare. Odd Engström hade i går ett något märkligt anförande om riksdagen och utskottens verksamhet här i riksdagen. Han lovade då att sluta varje anförande med att finansutskottet skall förstärkas. Vi har en intern riksdagsutredning som håller på med dessa frågor, och det är den rätta platsen att ta upp frågor av denna karaktär.

Herr talman! Jag kan försäkra Bertil Fiskesjö om att jag i dessa frågor har varit så litet tyst som möjligt. Jag tycker att Bertil Fiskesjö möjligtvis gör det litet lätt för sig, och det var därför jag poängterade att det inte handlar om de gamla 70 Jag menar, och jag uppfattade det så att även Widar Andersson i sitt anförande i går var inne på det, att Sverige skall ha större regioner med regionparlament. Vi kan inte bygga på att sammanföra landsting och länsstyrelser. Det var den idé som fördes fram på 70-talet, och jag vet att centern har drivit den länge. Låt oss inte träta om detta. Jag tror att det sker ett uppvaknande inom samtliga politiska partier. Man kan ibland konstatera, Bertil Fiskesjö, att ljuset kommer från söder, från Skåne, och där har vi i alla fall både i Malmö och ute i länet blivit alltmer överens över partigränserna. Jag hoppas att vi också får med våra vänner i Kristianstad, så att vi kan sprida ljuset ända upp till denna kammare. Jag tror att det är helt nödvändigt att Sverige får en modernare författning i detta stycke. Jag vill inte ironisera över att kammaren ser ut son den gör -- det vore förmätet av mig efter bara några dagar här -- men debatten kändes friskare i Malmö kommunfullmäktige än i denna, i och för sig mycket begåvade, församling. Det är bl.a. färre åhörare här. Jag tror att det är nödvändigt att förändra arbetsformerna. Ett sätt kan vara att ge regionparlamenten ökade beslutsmöjligheter. Då behövs det inte så många bänkar och så många ledamöter här, utan de kan få vara på sin hemort och besluta mer. Det är det som är det allra viktigaste. Man skall inte skapa nya politiska organ som inte har makt och befogenheter, vilket diskussionen på 70-talet mer handlade om.
Herr talman! Bertil Fiskesjö tog upp en rad angelägna områden, men tidsbegränsningen till sex minuter gör att man inte hinner med allt. Jag vill dock gärna säga att jag instämmer i mångt och mycket av vad han sade om angelägna reformområden. Han tog upp det speciella krav som har ställts av centerpartiet när det gäller länsdemokratin. Det kanske inte är så underligt att Bertil Fiskesjö inte får med sig resten av utskottet, med tanke på att det snarast är 1960 och 1970-talsidéer som ligger bakom, som Olle Schmidt sade. Det är inte sagt att vi skall förstärka landstingen. Det finns många partier -- bl.a. det jag tillhör -- som tvärtom mycket väl kan tänka sig att avskaffa landstingen. Om man skall göra någonting på detta område får man nog tänka nya tankar, och kanske också se över hela länsindelningen och komma in på nya, regionala parlament. Till de frågor som har tagits upp här skulle jag också vilja lägga denna, som nämns i regeringsförklaringen, nämligen att man avser att föreslå sådana lagändringar att friheten ökar på radio och TV-området och att det i princip skall bli fri etableringsrätt. Detta är en väsentlig ståndpunkt, och jag hoppas att man med kraft skall kunna driva denna från den nya regeringens sida.
Herr talman! Nej, så lätt kommer man inte undan i debatter i denna kammare. De förslag som vi har lagt fram om länsdemokrati innesluter mycket väl de förändringar som Olle Schmidt tydligen vill ha. Jag är öppen för att vi kan behöva förändra regionerna, men grundtanken är den som vi har drivit länge här i kammaren. Ljuset i denna fråga har alltså brunnit i riksdagen i många år. Det är ingenting som några kommunalpolitiker i Malmö har kommit på, utan det har varit en ledande fråga för oss inom centerpartiet länge. I samband med att vi nu diskuterar regionernas Europa och hur det folkliga inflytandet skall göra sig gällande på länsplanet, är det självklart att vi också skall se på den organisatoriska och den regionala indelningen. Den nuvarande konstruktionen är helt tokig, med ett slags tudelning mellan ett folkvalt parlament och en statlig myndighet, som dessutom har fått förstärkta funktioner för varje beslut som riksdagen har fattat i denna fråga under senare år. Den statliga, direkta styrningen över länen har alltså ökat år efter år genom beslut som har fattats, mot våra protester, i denna kammare. Utvecklingen har därmed gått i galen riktning. Olle Schmidt är välkommen att jobba för dessa frågor. Han kan börja med att övertyga ledamöterna i den egna riksdagsgruppen -- då har han bidragit till att sprida ljuset dit åtminstone.

Herr talman! Ordet demokrati är kanske ett slitet ord i den politiska debatten, men värdena bakom begreppet tillhör vårt samhälles viktigaste grund. Inte minst de senaste årens händelser i Öst och Centraleuropa visar på en mycket djup längtan efter och en hög värdering av demokratin. Det största problemet i de kommunistiska staternas samhällsbild var inte bara bristen på varor och tjänster -- även om det är nog så allvarligt -- utan främst det tillstånd av moralisk bankrutt som framskapats. Längtan efter en samhällsordning som bygger på klara etiska principer om människovärde och mänsklig värdighet har varit det pådrivande i den här frigörelseprocessen. Men demokratin är inte en process som når en slutpunkt. Det finns ingen slutgiltig demokratisk lösning på samhällets organisation. Demokratin måste ständigt återerövras. Demokratin är inte bara en institutionell modell, där en majoritet styr över en minoritet. Demokratins substans ligger i de grundläggande värdena och värderingarna -- det måste finnas en etisk dimension och grund. Utan den blir demokratin bara ord utan innehåll. Herr talman! Vad det handlar om är en sammanhållen människosyn i botten. Och denna människosyn måste vara en integrerad del av vårt tänkande. Speciellt viktigt är det att de uppväxande införlivar denna inre kompass på ett tidigt stadium. Det är först när vi klarar av att frilägga och utkristallisera grunden i denna människosyn som vi har en rimlig chans att hindra de krafter som vill undergräva demokratin. Är värdena och värderingarna förankrade i vårt inre tänds varningssignalerna snabbt om vi ser tendenser som står i strid med den här grundsynen. Just därför är en levande etisk debatt om vårt samhälles grundläggande värden en fortgående nödvändighet. Ordet samhälle betyder för övrigt gemensam grund. Det behövs en närvaro av ett alldeles specifikt människovärde. Detta människovärde utsätts för hot från olika områden. Vi kan se det på att ekologismen breder ut sig, dvs. att människan betraktas som en djurart bland andra. I sin förlängning kan det ge underlag för politiska filosofier som närmar sig socialdarwinismen på sin tid. Djungelns lag kan bli rådande. Men även forskningsinriktningen tenderar på sina håll att undergräva människovärdet och sätta det på undantag, till förmån för något slags nyttomaximeringsprincip. Även rasismen, som många talare har varit inne på i dag, är en grogrund som sätter människovärdet på undantag. Vi får alltså inte släppa taget om människovärdet i den politiska debatten. Herr talman! Vidareutvecklingen av demokratin bör bygga på de små, nära gemenskaperna -- ett uttryck som används i regeringsförklaringen. Det är i de små, nära gemenskaperna som vi växer, mognar och utvecklas som människor. Verklig mänsklig kommunikation sker ju ansikte mot ansikte, och detta kan bara bli en realitet i de små gemenskaperna. Det kan lätt bevisas matematiskt, genom att de parvisa relationerna i en grupp växer i antal mycket snabbare än gruppens storlek. Bygger vi ett samhälle med många starka, små naturliga gemenskaper så skapas också en betydande motkraft mot auktoritära system och ett auktoritärt tänkande. Det är i de små naturliga gemenskaperna som vi har den goda motpolen mot det monolitiska samhället. I den politiska debatten diskuteras både centralisering och decentralisering. Centralisering är en idé om ordning, och decentralisering är en idé om frihet. Men det går att avbalansera denna paradox, detta spänningsfält. Här tror jag att den svårstavade subsidiaritetsprincipen kommer att vara av stor betydelse i den framtida demokratiska utvecklingen. Principen är genial och enkel och borde tas på fullt allvar som verktyg i den svenska demokratiprocessen. Den går kort och gott ut på följande: I en hierarkisk organisation vilar bevisbördan alltid på dem som vill beröva en lägre nivå eller gemenskap dess funktion och därmed dess frihet och ansvar; de måste helt enkelt bevisa att den lägre nivån eller gemenskapen är ur stånd att fullgöra den avsedda funktionen på ett tillfredsställande sätt och att den högre nivån kan göra det på ett bättre sätt. Enligt den här maktfördelningsprincipen blir de små gemenskaperna det fundamentala. Teorin bakom subsidiaritetsprincipen har utvecklats inom den katolska socialetiken och anammades tidigt av de kristdemokratiska partierna på kontinenten. Nu har den också blivit vägledande för det utvecklande arbetet inom EG. Herr talman! Subsidiaritetsprincipen kommer att bli ett mycket användbart verktyg i den fortsatta utvecklingen av den svenska demokratin. Det är en förhoppning som vi kristdemokrater har. Till sist, herr talman: Systembyggarna -- främst hemmahörande i den socialistiska ideologin -- borde nu ha haft sin alltför väl tillmätta tid, som blir en parentes i svensk nutidshistoria. Nu är det dags för ett mer värdeorienterat tänkande, och där vill vi kristdemokrater gärna bidra.

Herr talman! Riksdagens viktigaste uppgift är att stifta de lagar efter vilka landet skall styras. Det är medborgarnas skyldighet att sedan följa lagarna. Medborgarnas respekt för lagarna är en förutsättning för att demokratin skall fungera. Men för att lagar skall vinna respekt hos medborgarna krävs att lagarna i sig är utformade i överensstämmelse med det rättssystem som vunnit legalitet i vårt land. De ramar som gäller för lagstiftningen anges i våra grundlagar och då framför allt i regeringsformen. Detta är den gängse uppfattningen. Inte desto mindre visar den sig allt oftare vara otillräcklig och blir därigenom direkt missledande. Under senare år har Sverige i accelererande takt drabbats av fällande domar i Europadomstolen. Den sammanfattande benämningen för dessa domar är ''brott mot konventionen för de mänskliga fri och rättigheterna''. Utöver de ekonomiska konsekvenser som fällande domar innebär för svenska staten medför givetvis det uppseendeväckande höga antalet fällande domar i Strasbourg att Sveriges anseende som rättsstat lider skada, framför allt i internationellt perspektiv. Som jag nyss påpekade är den gängse uppfattningen att ramarna för vår lagstiftning utgörs allenast av grundlagarna. Så är emellertid ej längre fallet. Sverige har undertecknat en rad internationella konventioner. Därmed förväntas Sverige också uppfylla de åtaganden man därigenom gjort. Till åtagandena hör bl.a. Europakonventionen, som uppenbart ej respekteras. Därom vittnar de fällande domarna. Lagstiftarna, dvs. vi i denna riksdag, har inte till fullo insett att Europakonventionen skall tillmätas största betydelse även vid svensk lagstiftning. Detta är för många något nytt och främmande, men det är också ofrånkomligt inför den integration i Europa som nu förestår. Att vi dessutom högtidligen förbundit oss att följa konventionen borde i och för sig vara skäl nog att respektera den. Inom kort skall denna riksdag ta ställning till något så ovanligt och samtidigt betydelsefullt som en ny grundlag. Denna yttrandefrihetsgrundlag innehåller avsnitt som uppenbart strider mot Europakonventionen och därmed utgör brott mot mänskliga rättigheter.

Reklamförbudet i radio 91:K216 angående ökad rättssäkerhet. Där sägs under avsnittet Respektera Europadomstolens utslag att Sverige under senare tid vid flera tillfällen fällts av Europadomstolen och att det är tydligt att svensk rättsordning inte uppfyller Europakonventionens krav. Vidare sägs att en allmän genomgång av svensk lagstiftning krävs i syfte att undanröja motsättningar mellan svensk lag och konventionen. Förre utrikesministern Sten Andersson förklarade å regeringens vägnar den 16 juli 1991, alltså i somras, i skrivelse till International Center of Censorship i London att konventionen utgör en del av vår inhemska lagstiftning, även om den inte är direkt applicerbar. Uttalandet inger hopp om att den tid nu är definitivt förbi då Europadomstolen betraktades blott och bart som Petréns lekstuga. Riksdagens två största partier har således under detta år öppet förklarat att Europakonventionen skall tillmätas största betydelse vid svensk rättstillämpning. Skulle riksdagen trots nämnda deklarationer nu anta en grundlag som på avgörande punkter står i uppenbar strid med Europakonventionen fortsätter riksdagen därmed att allvarligt åsidosätta gjorda rättsliga internationella åtaganden. Yttrandefrihetsgrundlagen kan därför inte antas i sin nuvarande utformning.
Herr talman! Jag tycks vara den ende av de anmälda talarna under det här avsnittet som var med när vi antog yttrandefrihetsgrundlagen, som nu är vilande, och för den skull vill jag gärna säga ett par ord. Jag vill tillägga att vi ju så småningom skall behandla den en andra gång här i kammaren, och då kan vi föra en utförligare debatt. Den beskrivning som här gavs av hänsynen till Europakonventionen om mänskliga rättigheter var inte korrekt. Det är t.o.m. direkt inskrivet att lagrådet vid sin bedömning av lagförslag till riksdagen skall ta hänsyn till internationella konventioner av det här slaget, och det gör man ganska ofta. Det är att märka att det i lagrådets yttrande över förslaget till ny yttrandefrihetsgrundlag fanns en del anmärkningar på olika punkter. En del tog vi hänsyn till i konstitutionsutskottet, andra gick vi förbi. Men av intresse i det här sammanhanget är att det inte fanns någon anmärkning om att lagförslaget skulle bryta mot Europakonventionen för mänskliga fri och rättigheter. Detaljerna i den här debatten kan vi ta upp till diskussion när förslaget kommer upp till slutligt avgörande, men jag vill redan nu säga att grundlagsbestämmelsen som sådan inte kan påstås strida mot Europakonventionen artikel 10. Däremot kan möjligen lag stiftad på grundval av denna bestämmelse komma att anhängiggöras vid Europadomstolen, men det är en helt annan fråga. Det är grundlagen vi skall ta ställning till nu. När det gäller de fällande domarna mot Sverige i Europadomstolen vill jag rent allmänt säga att det övervägande antalet av dem har berott på en så småningom ändrad praxis från domstolens sida när det gäller att avgöra huruvida en enskild person har fått en adekvat rättslig behandling av sitt ärende i medlemslandet. Här har jag för min del länge krävt -- och det har givit ett partiellt resultat -- att vi skall ha generella möjligheter att gå till domstol med beslut i förvaltningsärende. Det är där bristerna i huvudsak har funnits. Numera kan man gå över regeringsrätten. Men jag tycker inte att det är tillfredsställande, utan jag anser att vi skall gå vidare i den här frågan och införa ungefär samma system som man har i t.ex. våra grannländer

Herr talman! Jag vill tacka Bertil Fiskesjö för repliken. Bertil Fiskesjö sade att det inte är riktigt att man inte har granskat det i förhållande till Europakonventionen. Lagrådet skulle ha gjort det. Om jag uppfattade Bertil Fiskesjö rätt sade han att man gör det ganska ofta. Jag vill lägga tonvikten vid ''ganska''. I det här fallet har någon granskning gentemot Europakonventionen inte skett i den utsträckning som behövs. Jag vill gärna hänvisa till dagens ledare i Svenska Dagbladet som är rubricerad ''Tvivelaktig grundlag''. I ledaren står att enligt flera jurister med sakkunskap på området står möjligheten i yttrandefrihetsgrundlagen att förbjuda reklam i strid med Europakonventionen om de mänskliga fri och rättigheterna. Utskottet borde därför kalla till förhör för att utreda detta, innan yttrandefrihetsgrundlagen skickas till riksdagen för slutgiltigt avgörande, såvida man inte tycker att det är roligt att se Sverige fällt i Europadomstolen. Jag vill understryka att det kanske allra viktigaste i det här skedet är att konstitutionsutskottet utreder denna fråga i grunden och kallar in expertis på Europarättsfrågor innan man godkänner yttrandefrihetsgrundlagen.
Herr talman! Jag har självfallet inget emot att vi bereder alla ärenden så noggrant och ingående som möjligt. Nu råkar det vara så att jag har suttit med i det förberedande arbetet med den här grundlagen i en särskild arbetsgrupp och tidigare i den s.k. yttrandefrihetsutredningen. Jag kan försäkra att vi hade alla texter framme som tänkas kunde, bl.a. TV-sändningar m.m., EGs direktiv i dessa frågor och naturligtvis även Europarådskonventionen. Vi förde också mycket ingående diskussioner i dessa frågor när vi fattade beslut om grundlagen som vilande. Grundlagsförslaget är antaget med nästan total enighet, vilket framgår av betänkandet. I den mån det skulle finnas anmärkningar, riktar sig dessa anmärkningar i så fall gentemot samtliga partier. Jag vill tillägga att vi naturligtvis skall vara noggranna när vi lagstiftar, men vi lagstiftar inte i den svenska riksdagen på grundval av ledarstick i den ena eller den andra tidningen. Vi får själva utreda frågorna och komma fram till vad vi anser vara rätt och riktigt. Det här är ett svårt område. Vi har hållit på med dessa frågor i årtionden. Det var svårt även under slutskedet, eftersom det fanns vissa avvägningar som man måste göra. Liksom när det gäller de andra grundlagarna är denna grundlag öppen för förändringar. Som det sades redan år 1909, finns det en inbyggd trygghet i författningen, nämligen stadgandet om möjligheten att förändra densamma. Det har vi utnyttjat när det gäller regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen. Det är klart att vi kan ändra på den här grundlagen så småningom om det skulle visa sig att det finns bestämmeler i den som inte är bra eller som till äventyrs, vilket jag inte tror, inte skulle vara förenliga med internationella åtaganden. Jag tycker dock att det skulle vara stor skada om man nu satte i gång en aktion för att stoppa det här grundlagsverket i dess helhet. Då har man missat själva poängen med den nya yttrandefrihetsgrundlagen.

Herr talman! Jag menar inte heller att vi på något sätt skall stifta grundlagar efter ledarstick. Jag vill dock försöka påpeka hur viktigt det är att man innan förslaget läggs på riksdagens bord i KU tar in den expertis som finns. Storbritanniens främste expert på Europarätt har skrivit en promemoria på 43 sidor som berör detta. Han har kommit till slutsatsen att Sverige inte skulle ha en chans att klara sig i ett domstolsförfarande i Europadomstolen med ett fall där grundlagen åberopas. Jag har hört ett par gånger att denna lag skulle vara så utomordentlig därför att man har hållit på ett par årtionden med den. Jag skulle snarare säga att det visar på hur politikerna har manipulerat i minst 20 år. Det finns inte ett land i Europa som inte har en lagstiftning där man har klarat ut frågan om kommersiell reklam i radio och TV. Sverige ligger t.o.m. efter Albanien på det här området. Österrike håller nu på med en sådan lagstiftning. I de numera fria staterna i öst fick man en vettig reklamlagstiftning redan efter ett par månader. Det skall inte behöva ta 20 år att klara ut en sådan detalj.

Herr talman! Jag tänker framföra några synpunkter på socialdemokraternas språkförvanskande verksamhet, vars syfte har varit att försköna den förda politiken. Redan Per Albin Hanssons kända uttryck Folkhemssverige är en språkförvanskning i syfte att försköna partiets politiska mål. Det uttalades i riksdagens remissdebatt år 1928 och angav socialdemokraternas målsättning, som man ville skulle omfattas av alla medborgare. Gunnar Fredriksson skriver mycket riktigt i sin bok Det politiska språket om begreppet folkhemmet som ett idealsamhälle, en utopisk socialism. Men vad är ett ''folkhem''? Det är en nära nog lika konstig konstruktion som ordet ''folkdemokrati''. I stället för att i klartext tala om att socialdemokraterna ville skapa ett socialistiskt samhälle, utnyttjade man beteckningen folkhem i förhoppning om att lättare få svenskarna att svälja och även välja den socialdemokratiska politiken. Ordet folkhem hade för övrigt använts redan av den frisinnande politikern Alfred Petersson i Påboda. I ett tal år 1909 sade han: ''Vårt samhälle, vad är det annat än ett människohem, ett stort folkhem.'' Detta är ganska meningslösa tautologier. Men de kan vara farliga. Ett vanligt slagord i den nazistiska propagandan under Hitler-tiden var ''Volksgemeinschaft'', dvs. folkgemenskap. Det syftade på nazisternas påstådda strävan att utjämna klassmotsättningarna men blev tvärtom ett av argumenten för utrotande av judarna. Mina tankar går osökt till George Orwells bok 1984, där maktinnehavarnas manipulationer med språket obarmhärtigt gisslas. På 1930-talet fick jag som tonåring ofta höra uttrycket kohandel. Trots att detta uttryck ursprungligen betecknade en klandervärd benämning på överenskommelser mellan annars motsatta parter, försökte socialdemokraterna att ge uttrycket en mer humoristisk tolkning av den politiska krisuppgörelsen mellan svenska arbetare och bönder år 1933. 1940-talet gav oss nästa socialdemokratiska slagord: Full sysselsättning. Det var en direkt översättning från William Beveridges bok Full employment in a free society, som kom ut 1944. På det slagordet levde Tage Erlander högt under 1950 och 1960-talet. Men när vi ändå registrerade en viss arbetslöshet, fick vi en förskönande benämning på arbetslösa: Friställda! I början av 1950-talet svarade dåvarande finansministern Per Edvin Sköld för ett förskönande uttryck, nämligen engångsinflation. Sedan dess har vi haft åtskilliga s.k. engångsinflationer, så att en krona då är i dag bara värd 10 öre! Ordförvanskningen upprepades när socialdemokraterna beslutade om den konfiskatoriska beskattningen av försäkringsbolagens fonder hösten 1986. Då talades om en engångsskatt, vilket inte hindrade samma regering att senare beskatta även pensionsfondernas avkastning. Från 1960-talet kan nämnas några mindre insatser på området eufemismer i politiken. Inga Thorsson lanserade uttrycket bilburna ungdomar för raggare. Men alla bilburna ungdomar var ingalunda raggare! Och socialdemokratiska jurister började beteckna bilstölder som billån. Med det ordvalet kan alla stölder betecknas som lån när tjuven förklarar att hans avsikt hela tiden har varit att lämna tillbaka stöldgodset. Laila Freivalds uttryckte i slutet av samma årtionde sin fulla förståelse för ungdomar som lade beslag på andras bilar när de inte hade råd att själva köpa sig en bil. 20 år senare, som justitieminister, vidhöll hon sin uppfattning men förklarade att hon nu skulle uttrycka sig bättre. Förmodligen skulle hon använda sig av någon eufemistisk formulering om aktivt ungdomligt ingripande mot upprörande sociala orättvisor eller kanske åberopa Kar de Mumma och tala om ungdomars frigjordhetsmanifestationer! Varje årtionde sedan andra världskriget har begåvats med minst ett bevingat, förskönande uttryck. När skatteomläggningen 1970 genomfördes och Gunnar Sträng senare på nytt tvingades höja skatterna talade han om inkomstförstärkning i stället för skattehöjning. En följd av det höga skattetrycket är en omfattande offentlig sektor. För att framställa denna sektor i en så förskönande dager som möjligt har socialdemokraterna börjat talat om den gemensamma sektorn. Men den offentliga sektorn är inte mer gemensam än den privata sektorn. Den gemensamma sektorn är givetvis hela samhället. Av denna är den offentliga sektorn en del, än så länge! Statens växande del av och växande inflytande över samhällets resurser har t.o.m. föranlett socialdemokraterna att sätta likhetstecken mellan samhället och staten. Därför är det glädjande att det i regeringsförklaringen fastslås att ''nu är kollektivismens tid slut. I vårt Sverige kommer samhället alltid att vara större än staten.'' Det är inte en eufemism, herr talman! Det är klartext!

Herr talman! Jag är inte förpliktigad att här ensam försvara yttrandefrihetslagen. Vi var många som arbetade med lagförslaget, men jag råkar vara den ende av dessa som är närvarande i kammaren just nu. Jag är förvånad över den senaste talarens påstående att den nya yttrandefrihetsgrundlagen skulle strida mot Sveriges grundlag. Det skulle vara intressant att få veta vilken paragraf i Sveriges grundlag som den nya yttrandefrihetsgrundlagen strider mot. De olika utredningar som arbetat med yttrandefrihetslagen har naturligtvis inte bara sysslat med reklamparagrafen, som ju endast är en detalj. Det är förvånande att man hakat sig fast vid en detalj och inte ser till helheten, till yttrandefrihetslagen som sådan. Man kan naturligtvis ha olika meningar huruvida vi skall ha reklam eller ej över hela linjen, men det är väl att märka att denna bestämmelse i grundlagen inte hindrar att reklam tillåts. När det gäller fri och rättighetsbestämmelser på de flesta områden är det tyvärr så att allt inte kan tas in i en grundlag. Det är egentligen bara absoluta förbud, mot dödsstraff, tortyr och litet sådant, som är inskriva i grundlagen. I övrigt har vi varit tvungna att vara ödmjuka nog att inse att allt inte kan stå i grundlagen, utan vi får ha en kompletterande lagstiftning på olika områden, och det har vi på fält efter fält. Detta är inget särskilt originellt. Än en gång vill jag säga att den aktuella grundlagsparagrafen vänder sig till lagstiftaren, dvs. till riksdagen. Det är själva poängen vad gäller resonemangen om förenligheten med

Herr talman! Detta är, som jag nämnde, i och för sig inget originellt för den här lagen. Vi har t.ex. konsumentlagstifning av allehanda slag som innehåller vissa regler för vad man får göra och inte göra. Detta är helt i överensstämmelse med gällande regeringsform. TV-sändningar m.m. är det uttryckligen fastlagt att man får ställa en lång rad villkor beträffande vad som får framföras i medierna. Det finns alltså en ''bottensats'' av saker som man tycker inte bör exponeras. Vi får tillfälle att diskutera denna fråga på grundval av utskottets betänkande så småningom. I de här korta replikerna hinner man naturligtvis inte gå ordentligt på djupet i de här frågorna. Men jag uppmanar de av kammarens ledamöter som lyssnar på den här debatten att läsa hela den här lagen. Läs gärna motiveringarna till den också, innan ni tar ställning för att eventuellt förkasta den.

Herr talman! När Nelson Mandela talade i Globen förra året sade han: ''I grunden handlar kampen om samma sak, överallt. Arbete, skola, bostad. Ett samhälle och ett liv där alla kan utvecklas som fria och självständiga människor.'' Det är precis samma tanke som Hjalmar Branting en gång uttryckte med orden: ''Vi vill bygga ett samhälle där varje människa kan förverkliga sina bästa stämningars längtan.'' Vad betyder det? Jo, det förklarar vad vi vill med den generella välfärdspolitiken, vad jämlikhet och jämställdhet, frihet och valfrihet betyder för oss. Jämlikhet och jämställdhet innebär rätten och möjligheten att kunna vara sig själv, att vara unik. Det betyder möjlighet till egenart och växande, oavsett ras, kön eller samhällsklass. Jämlikhet och jämställdhet utgår från respekten för varje människas okränkbarhet och alla människors lika värde och kan inte förverkligas utan solidaritet och rättvisa. Det ger frihet, mångfald, valfrihet -- åt alla, inte bara åt några. Varför är det så viktigt? Går det inte lika bra med den borgerliga modell som döljs i försåtliga formuleringar i regeringsförklaringen -- grundtrygghet på låg nivå och privata lösningar för resten? Svaret på den frågan får vi om vi tar reda på vad som döljer sig bakom orden och går till den verklighet som nu börjar ta form. Högerkrafterna har bildat regering med ett program som innebär skattesänkningar för kapitalet och för dem som har det bäst ställt, på bekostnad av pensionärer, barnfamiljer och vanliga löntagare. Sådana obehagliga sanningar fanns det inte plats för i regeringsförklaringen. Men någon gång måste ni tala klarspråk om var ni skall ta de 10--15 miljarder, ja sannolikt 15--20 miljarder, som ni måste spara. Och ni kan vara säkra på att de kommer att märkas i medborgarnas hushållskassa. Det går inte att spara 15--20 miljarder utan att det går ut över välfärden. Om ni skulle välja att riva upp beslutet om höjning av barnbidraget, som moderaterna var emot, motsvarar det 1,7 miljarder. Då har ni klarat bara en knapp tiondel av betinget. Var skall ni ta resten? Med vad skall ni betala alla era ofinansierade löften? Med ytterligare nedskärningar eller -- som förra gången -- med att rasera den sunda ekonomi som är förutsättningen för välfärden? Eller är det så att löfterna skall svikas, det ena efter det andra? Ni har ju redan börjat. När det gäller er familjepolitik välkomnar vi era svikna löften. Det är bra för barnen, för kvinnorna och för jämställdheten. Slutsatsen är klar: Hur ni än bär er åt, innebär er politik att ni tar från dem som behöver solidaritet och ger åt dem som borde dela med sig. Vi socialdemokrater ställer det rakt motsatta kravet: Alla vi som är friska och starka samt har en trygg försörjning skall vara med och betala för att alla barn skall få den bästa starten i livet, för att sjuka och gamla skall få den vård och omsorg de behöver, för att handikappade och arbetslösa skall få en chans till ett aktivt liv. Herr talman! Vi socialdemokrater är reformister, otåliga samhällskritiker och samhällsbyggare. Vi ser bristerna och behoven och vill göra något åt dem. Vi vet att problemen aldrig kan lösas om vi rustar ner samhället, som borgarna vill. Men vi vet naturligtvis också att resurserna är begränsade. Därför vill vi åstadkomma förändringar och förbättringar i välfärdssystemen. De resurser som finns måste utnyttjas bättre, så att de räcker till mer. Vi ser gärna alternativ till offentliga institutioner, om det leder till att behoven tillgodoses snabbare och bättre, effektiviteten förbättras och mångfalden ökar. Men det får inte leda till att den kvalitet vi kan garantera alla försämras, till att de som har resurser går före i kön, till segregation -- fattigvård vid sidan om den bästa vården. Vi vill värna om det medmänskliga innehållet i välfärdssystemen. Vi vill ge inflytande åt dem som arbetar, vårdas och finns i systemen -- på dagis, i skolan, i åldringsvården, i bostadsområdena. Vi tycker också att det är viktigt med skönhet, glädje, omtanke, ömsinthet och kärleksfullhet i vardagslivet; även i de stora offentliga systemen. Socialdemokratin är och förblir en frihetsrörelse. Vi är för valfrihet och mångfald. Det är det som är syftet med vår politik. Nu talar regeringen om en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. Men den kan aldrig förverkligas med den sociala nedrustning som er politik innebär. Vi menar inte samma sak som nyliberalerna Bengt Westerberg och Carl Bildt, när vi talar om valfrihet. Vi vill ha ett samhälle, också i framtiden, där frihet och valfrihet skapas genom den generella välfärdspolitik som Gustav Möller beskrev med orden: ''Endast det bästa är gott nog åt folket'' -- åt hela folket, åt alla! Detta är grunden får vår politik. Det är detta -- samhällets inre arbete, som ger det bästa åt alla -- som vi socialdemokrater vill ta ansvar för.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Jag har arbetat inom sjukvården på akutsjukhus sedan 60 talet. Sedan mitten av 70-talet har jag kunnat konstatera att situationen för patienterna på akutsjukhusen successivt har blivit sämre. Vi har blivit tvungna att skriva ut patienterna efter en alltför kort sjukhustid. Det är speciellt de äldre patienterna på våra sjukhus som har drabbats. Nu har man på många sjukhus tvingats skriva ut patienter i sådan takt, att man inte ens kan uppfylla villkoren i hälso och sjukvårdslagen.

Den första bild som jag hade tänkt visa består av två linjer. Den ena linjen går nedåt och den andra uppåt. Den nedåtgående linjen visar antalet vårdplatser på institutioner, alltså ålderdomshem och så småningom sjukhusplatser, platser på B sjukhus och mentalsjukhus. Den uppåtgående linjen illustrerar antalet åldringar, dvs. personer över 80 år. Dessa ökar med 4--5 % per år i antal. Detta har man känt till sedan 70-talet, men likväl har man lagt ned ålderdomshem och vårdplatser. Den nedåtgående linjen illustrerar alltså den minskning av vårdplatser som har skett. Den bild som inte nu kan visas illustrerar alltså två saker som utvecklats åt olika håll. Herr talman! Kära patienter och blivande pensionärer! Det jag illustrerat är skälet till att jag beslöt mig för att ägna mig åt politiken. Den bild som ni fortfarande inte har kunnat se har alltså varit okänd för medborgarna länge och är det fortfarande. Det visar hur saker kan utvecklas åt helt olika håll. Så är det i ett planhushållningssamhälle. Jag blev därför mycket glad när jag hörde regeringsdeklarationen. Där sade finansministern att det nu skall bli dags för friska privata initiativ för att öppna den monopoliserade offentliga sektorn. Då kan sjukvården bli billigare, men den kan framför allt bli mycket bättre. Behovet skall styra tillgången, inte några planer. Är det så att det finns för få vårdplatser, skall man alltså få möjlighet att skapa fler. Den andra bilden, som ni kunde se under ett par sekunder, visar en matematisk analys som Institutet för hälso och sjukvårdsekonomi har genomfört. billigare än motsvarande boende hemma med service. Men framför allt är det mycket bättre för patienten. Jag kan lova er att de patienter som jag tvingas slänga ut på gatan mycket hellre skulle vilja bo på ett ålderdomshem, som är både bättre och billigare. Enda möjligheten är att skriva in rätten till sjukvård i grundlagen och göra denna sjukvårdsproduktion producentoberoende, det vill säga att pengarna skall följa patienten. Man kan nu tycka att denna process redan har börjat med Dalamodellen och nu Stockholmsmodellen. Men, herr talman, det är endast varianter på planhushållning. Vi förespråkar en marknadshushållning också då det gäller sjukhusen. Många invänder med att säga att de ekonomisk svaga då kommer att bli lidande. Men det är, herr talman, faktiskt precis tvärtom. Det är det ekonomisk svaga som i dag inte har råd att betala, medan däremot de ekonomiskt starka kan köpa sig förbi operationsköer o.d. Därför är detta en reform som skulle vara till gagn för också de svaga medborgarna. Jag skulle avslutningsvis vilja rekommendera ett studiebesök i Holland. Där har man efter decennier av planhushållning bestämt sig för att gå över till marknadsekonomi. Det har fallit väl ut. Jag tycker att en delegation från Sverige skall resa till Holland och studera detta system för att vi eventuellt skall kunna implementera denna modell också här i Slutligen, herr talman! Vårt parti förespråkar att vi skall förbättra villkoren för våra äldre medborgare på sjukhus. Jag kan inte förstå att denna politik skulle vara extrem högerpolitik.

Herr talman, ledamöter! I regeringsförklaringen vill man ha en valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. Jag förmodar att vi skall tänka på 1789. Men av den revolutionära liberalismens frihet, jämlikhet och broderskap märks det inte mycket. Snarare handlar det om en segerfanfar från det ekonomiska etablissemang som nu också formellt tagit hand om staten och försöker ge litet revolutionär glans till sin högerreformistiska överbudspolitik. I regeringsförklaringen talas det också om förnyelse av de olika välfärdssystemen. Det låter ju ganska bra. Vi talar också gärna i mitt parti om förnyelse i dessa dagar. Men man blir inte riktigt klok på vad förnyelsen innebär. Jag tror att denna oklarhet mycket beror på oförmågan att skilja på privatisering och marknadslösningar -- precis som Johan Brohult här inte kunde reda ut vad han menade med marknadsekonomi och planekonomi. Jag skall erkänna att vi också inom vänstern har varit oklara på denna punkt, när det gäller att skilja på privatisering och marknad. Undersökningar av privatiseringarna i England visar att antalet alternativ och graden av konkurrens är det som i längden avgör den samhällsekonomiska effektiviteten, inte ägarformen. De privata företagen är hungriga i början och kan på kort sikt producera effektiv sjukvård och utbildning för överklassen. Men de klarar inte den tunga bassjukvården, och på längre sikt har de ingen uthållighet ens inom den lättare akutsjukvården. Jag tycker att man kan se den här tendensen också redan nu hos de privata läkarbolag som har startats här i Sverige i det tidiga 80-talets privatiseringsvåg. Jag har suttit några år i kommunsstyrelsen i Göteborg och hört en del förnuftiga ord från borgerliga politiker när de talar om småföretagens problem eller angriper statsbyråkratins dumheter. Men sällan eller aldrig hör man dem angripa kartellerna eller koporativismen inom exempelvis den privata byggbranschen, livsmedelshandeln, läkemedelsindustrin och läromedelsbranschen. Det har, inom parentes sagt, bidragit mycket starkt till ökade kommunala kostnader. Samma sak gäller vår nya borgerliga regering. Frågan om den privata maktkoncentrationen och monopoliseringen är ett svart hål i regeringsförklaringen -- för att använda ett begrepp som jag har noterat att man inom den borgerliga regeringen älskar att använda. Insikten om den privata kapitalmakten är ett problem för demokratin. Denna insikt fanns faktiskt hos det tidiga 1900-talets vänsterliberaler. Knut Wicksell -- för övrigt en god vän till Hjalmar Branting, Birgitta Dahl -- brukade säga att marknadskonkurrensen fungerar bra enbart om man har en jämn fördelning av inkomster och makt. Knut Wicksell ville också ha en mycket stark progressiv, på gränsen till konfiskatorisk, arvsbeskattning. Wicksells tes kan också användas på pensionssystemet. Ju mer man kan utjämna pensionerna, desto mer kan man införa konkurrens och alternativ inom äldreomsorgen. Regeringsförklaringen utlovar mer pengar senast 1993 till de sämst ställda pensionärerna. Det var ett av de centerpartistiska villkoren. Det är sent, men det är välkommet. I övrigt är det oklart vad regeringen vill göra i pensionsfrågan. Dagens Nyheter den 10 augusti att han ville slopa ATP-avgifter för inkomster över ATP-taket. Det är 15 % av männen och 2 % av kvinnorna som ligger över detta tak. Könberg och Wibble kunde vidare tänka sig att införa ATP-avgifter på sjukpenning och a-kassepengar. De angrep engångsskatten på försäkringsbolagens pensionsfonder. Nationalekonomen Ann-Charlotte Stålberg har visat att folkpensionen omfördelar från hög till låginkomsttagare och från män till kvinnor. Men ATP har motsatt effekt och avtalspensionen har ännu mer motsatt effekt. Det är allra värst med de privata pensionsförsäkringarna. Spardelegationen har visat att en höginkomsttagare kan få nära 10 % i real avkastning efter skatt på sitt pensionssparande, medan låginkomsttagare kan få maximalt ett par procent. Den svenska samhällsekonomin tål inte att pensionärernas genomsnittsinkomster ökar fortare än nationalinkomsten. Troligen klarar inte ekonomin i längden att finansiera ens de nuvarande Jag kan inte se annat än att den folkpartistiska och moderata inriktningen när det gäller pensionspolitiken innebär att man omfördelar inom pensionssystemet till nackdel för dem -- mest kvinnor -- som har låg eller ingen ATP. Jag läste i gårdagens Svenska Dagbladet -- även jag läser Svenska Dagbladet ibland -- att regeringen vill samråda med de andra partierna i pensionsfrågan. Jag uppfattar detta litet som ett rop på hjälp från Bo Hjälp oss att gentemot centerpartisterna slå vakt om det orättvisa pensionssystemet! Jag vill fråga de centerpartister som kommer efter mig på talarlistan: Tror ni verkligen att era valfrihetsrevolutionära regeringsbröder kommer att verka för att öka jämlikheten?

Herr talman! Min namne bad mig att redogöra för min uppfattning om vad som är skillnaden mellan marknadsekonomi och planekonomi när det gäller sjukvård. Jag tänker använda mig av min egen erfarenhet. Jag har under 15 års tid försökt informera medborgarna om vad som håller på att hända, men det är ingen som har lyssnat på mig. Så är det i ett planhushållningssamhälle, där man håller sig till sina planer som är mycket svåra att ändra på. Jag har på mitt sjukhus successivt sett hur vården av äldre patienter med ett kombinerat medicinskt och socialt vårdbehov endast har blivit sämre. Det är klart att Stockholmsområdet är speciellt drabbat, eftersom Stockholms läns landsting bara har 64 % av tillgängliga medel att lägga på sjukvård, medan övriga landsting använder 77 % av pengarna till sjukvård. Under alla dessa år har jag inte förmått att få vare sig lokalstyrelsen, socialstyrelsen, administratörerna eller hälso och sjukvårdsnämnden att förstå problemet. På mitt sjukhus överdrogs budgeten med 1,7 %. Då fick vi smäll på fingrarna, och det bestämdes på ett klinikchefsmöte att Södersjukhuset skulle spara 53 milj.kr. Vad hände då? Jo, vi blev tvungna att dra ner 20 % av vårdplatserna -- 1,7 % blev plötsligt 20 %. Detta är planekonomi. Hade det varit fritt fram för friska initiativ, skulle de äldre patienterna inte ha plundrats. Det har nu bedrivits planhushållning för den stora grupp av medborgare som vistas på sjukhus. Det har dock funnits möjlighet för marknadsekonomi för dem som har pengar. Vad händer då? Jo, det är naturligtvis de som har pengar som söker sig till sjukvården. Vi vill att man skall kunna erbjuda möjligheter för friska initiativ, för personer som kanske vill öppna ålderdomshem och som kan ta hand om patienterna precis lika bra, eller kanske t.o.m. bättre, till ett mycket billigare pris. Detta är marknadsekonomi, men jag menar inte att man skall bedriva marknadsekonomi utan kontroll. Kontrollen skall naturligtvis utövas via en försäkring som skall vara producentberoende, dvs. att patienten skall vara skyddad även om sjukhuset inte fungerar av ekonomiska skäl eller av några andra skäl. Patienten skall alltså hållas skadefri. Detta kan gå alldeles utmärkt -- ja, t.o.m. bättre -- än i ett planhushållningssystem. I ett marknadsekonomiskt system har de medborgare som arbetar på platsen möjlighet att föra fram sina åsikter.

Herr talman! Jag gissar att vi skulle behöva ett antal timmar på ett seminarium för att kunna reda ut detta med plan och marknad. Men det handlar om huruvida priser skall sättas efter utbud och efterfrågan eller om det är någon central byråkrati som skall vara styrande. Detta är en helt annan sak än frågan om vem som skall driva och äga sjukhusen. I USA, där man -- vilket jag förmodar att Johan Brohult anser -- har ett mer marknadsstyrt system, har man en väldig byråkratisk planapparat för att kunna distribuera försäkringspengarna till den sjukvård, som för övrigt är mycket dyrare än den sjukvård vi har i Sverige per satsad krona. Detta är alltså en utpräglad kapitalistisk planekonomi. Jag skulle gärna vilja ha mer av en socialistisk marknadsekonomi, dvs. en ekonomi där sjukvården styrs av demokratiskt valda ledningar. Läkarna skulle kanske få litet mindre makt och sjukvårdsbiträdena skulle få mer att säga till om i detta system. Samtidigt skulle man i denna ekonomi ha mycket av marknadsmekanismer när det gäller att fördela varorna och tjänsterna.

Herr talman! Jag har absolut inte förespråkat USA-modellen. Jag instämmer helt i Johan Lönnroths beskrivning av att det där råder en planhushållning som gynnar de ekonomiskt starka. Jag använde inte detta system som en jämförelse. Jag talade om det holländska systemet, som kan liknas vid en marknadsekonomi och ibland är en social marknadsekonomi. Där finns ett gott samarbete mellan det sociala och marknadskrafterna och med ett hundraprocentigt skyddsnät, så att medborgarna inte blir lidande. Det är den typen av marknadsekonomi som jag har förordat. Jag tycker att mitt förslag om att man skall åka till Holland och se hur detta fungerar är värt att pröva.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter! Det finns två rakt motsatta bilder av den svenska hälso och sjukvården. Enligt den ena bilden är Sverige ett land med långa operationsköer, usel äldrevård, brister i öppen och sluten vård, liten valfrihet för patienterna och sjunkande produktivitet. Den andra bilden beskriver Sverige som ett land med världens kanske högsta medellivslängd, under de senaste årtiondet förbättrad hälsa för de gamla under det senaste årtiondet, världens lägsta spädbarnsdödlighet, minskade vårdtider och fler utförda höftleds och starroperationer än i flertalet jämförbara länder. Vilken av dessa beskrivningar över den svenska vården är sann? Svaret är nog att båda är sanna att inte någon av bilderna är fullständig. Stora insatser görs dagligen och stundligen inom svensk sjukvård, men mer skulle kunna göras. Som ansvarig för sjukvårdsfrågor inom regeringen är min förhoppning att kunna bidra till att sjukvården blir bättre under kommande år. Sjukvårdsdebatten bör syfta till att uppenbara brister utan att för den skull dölja att man inom svensk sjukvård gör utomordentliga insatser på mängder av områden. Ibland sägs det att sjukvårdspersonalen tar illa upp och känner sig angripen, när politiker påtalar brister inom vården eller försöker göra det redan goda ännu bättre. De som uttrycker denna uppfattning arbetar sällan själva med hälso och sjukvård. Om de hade arbetat inom vården, hade de vetat att det inte finns något så frustrerande för en sjuksköterska, läkare eller någon annan personal som när arbetsförhållandena och reglerna inte tillåter dem att göra allt det som de egentligen skulle vilja göra eller när t.ex. stelbenta strukturer och felanvända resurser tvingar dem att nöja sig med ett vårdresultat som är sämre än det som de drömmer om att få skapa. Nej, förutom att gagna patienterna så är ökad mångfald och flexibilitet inom vården den bästa personalreform man kan tänka sig. Jag är övertygad om att sjukvårdens många anställda känner att det är lika mycket de själva som patienterna, som blir vinnare när just sjukvården förbättras. Ett av de avgörande problemen inom den offentliga sektorn är monopolen. En viktig skillnad mellan regeringen och den socialistiska oppositionen ligger just i synen på behovet av att förändra vår offentliga sektor och våra socialförsäkringssystem. Regeringen anser att det behövs mycket mera valfrihet och konkurrens, såväl inom den offentliga sektorn som mellan den och olika enskilda initiativ. En gemensamt finansierad verksamhet med konkurrens mellan olika producenter ger mer valuta för skattepengarna. I ett statsfinansiellt läge, där inga nya pengar finns just nu, är det den möjlighet som på kort sikt står till buds. Vi måste använda de pengar vi har på ett bättre sätt än hittills. Operationsavdelningar måste få betalt per utförd operation, prestation eller behandling, i stället för som i dag på många håll finansieras enligt mera planekonomiska modeller. I framtiden vill vi ge möjlighet för alla att få en egen fritt vald husläkare. Det kan bl.a. åstadkommas genom en successivt införd fri etableringsrätt. Också inom äldreomsorgen finns mycket att uträtta. Tiotusentals människor på sjukhem är alltjämt förmenade rätten att få ett eget rum om de vill. Det gäller inte bara gamla och sjuka utan också förståndshandikappade. Några tusen medicinskt färdigbehandlade patienter ligger kvar på våra akutsjukhus, därför att de inte har någonstans att ta vägen. Många anhöriga tvingas att ta ett större ansvar för sina nära, handikappade eller sjuka än vad de egentligen orkar med. De anhöriga som genom sina insatser avlastar de offentliga omsorgerna får ofta en relativt dålig ersättning för detta. Många tusen väntar i operationsköer. I vissa fall får sjuka inte ens ställa sig i kö. Länge avvisade socialdemokraterna våra förslag till hur dessa och andra problem inom äldreomsorgen skulle lösas. Under kommande år satsas på eget rum, flera ålderdomshem, gruppbostäder, husläkare och vårdgaranti. Handikappade är en grupp som behöver reformer. Därför kommer regeringen att under nästa år lägga fram ett reformprogram grundat på förslagen från handikapputredningen. Jag tänker framför allt på den nya rättighetslag som skall ersätta omsorgslagen. Det gäller bl.a. frågor samt utvidgad personkrets samt, rätten till rehabilitering, flyttning, kontaktperson och personlig assistent. Också inom barnomsorgen måste mycket hända. Visst har det under senare år börjat blåsa förnyelsevindar. Olika former av delegerat budgetansvar har fört utvecklingen framåt inom den kommunala barnomsorgen. Föräldrakooperativen växer som svampar ur jorden och erbjuder alternativ för familjerna och inspirerande konkurrens för de offentliga alternativen. Även andra möjligheter har öppnats. Nu är det dags att riva alla hinder, och därför kommer regeringen inom kort att lägga fram en proposition som öppnar för ytterligare alternativ inom barnomsorgen. Vad gäller våra socialförsäkringssystem så är missförhållandena uppenbara. Svenska arbetsmiljöer är sannolikt bland världens bästa, men vi har flest anmälda arbetsskador i världen. Svenska folket tillhör ett av världens friskaste folk, samtidigt som sjukskrivningarna är många. Det leder till flera slutsatser. Naturligtvis finns det fortfarande åtskilliga arbetsplatser där miljön för de anställda behöver förbättras. De gäller för övrigt inte minst inom själva vårdsektorn. Förbättrad arbetsmiljö åstadkoms bl.a. genom att låta arbetsgivarna få ekonomiskt intresse av att de anställda är så friska som möjligt. Det åstadkommer vi med hjälp av s.k. Genom att utforma arbetsskadeförsäkringen och reglerna för förtidspensioner så att man uppmuntrar till rehabilitering hoppas regeringen kunna bryta den utveckling som vi i dag ser på många håll. Fortfarande är det omkring 50 000 personer som årligen förtidspensioneras. Att ge människor som skadats en rejäl möjlighet att rehabiliteras är ett ytterst viktigt socialt mål i sig. Det vore en angelägen åtgärd även om den skulle kosta en hel del pengar. Är det emellertid så, att en ökad rehabilitering i själva verket leder till radikalt minskade kostnader, är det förstås ingen nackdel att på det här området få det både bättre och billigare. Jag vill i det här sammanhanget poängtera att vi inte kommer att kunna nå alla mål bara genom avregleringar, konkurrens, valfrihet, sundare ekonomiska incitament och nya reformer. Det räcker inte med insikter i problemen, höga ambitioner och goda idéer, även om det är värdefullt. Här kommer också på sikt att krävas mer resurser. Dessa resurser kan vi inte få utan ekonomisk tillväxt. Jag noterade med en viss förvåning att oppositionens främste talesman på det här området, Birgitta Dahl, i debatten verkade tala om ett Sverige som vi andra inte ser, ett Sverige utan några som helst ekonomiska problem. Det som visades mycket tydligt i den ekonomiskpolitiska debatten i går var att socialdemokraterna nu har lämnat efter sig ett Sverige med betydande ekonomiska problem. Det är den verklighet som vi andra tvingas leva i, även om Birgitta Dahl skulle vilja avstå för egen del. Ett av de viktigaste målen för regeringens socialpolitik är att medverka i ansträngningarna i att ge Sverige en ny start. Det kommer att krävas besparingar, inte minst på socialförsäkringsområdet. Men det är den enda möjligheten om vi på sikt skall kunna förverkliga de önskade reformer som inte kan genomföras utan mer resurser. När det gäller socialförsäkringsområdet har redan pensionsfrågan nämnts av Johan Lönnroth i dagens debatt. Han undrade om uttalandet i regeringsförklaringen, att vi söker brett samförstånd i pensionsfrågan, var något slags rop på hjälp. Mitt svar är nej; det är inte ett rop på hjälp. Däremot är det en mycket allvarligt menad uppfattning hos regeringen att pensionsfrågan på grund av dess långsiktighet och stora betydelse -- inte bara för människors välfärd utan också för kapitalbildning, sparande, arbetsvilja etc. -- är så viktig att man bör försöka få ett så brett samförstånd som möjligt. Det är vår intention. Vi får väl se om den möts av ett motsvarande intresse från oppositionens sida. Det är min bestämda förhoppning att så blir fallet. Även om den här regeringen hoppas och avser att sitta några mandatperioder under 1990-talet och kanske en bit in på nästa sekel, utgår vi ändå ifrån att det, innan jag och andra pensioneras enligt vanliga pensionsregler, väl blir ett eller annat maktskifte i Sverige. Det är därför viktigt att få fasta regler för pensionssystemet. I det här sammanhanget vill jag slå fast vad som är välfärdsstatens huvudsakliga uppgift. Enkelt sammanfattat handlar det om att tillgodose medborgarnas behov av trygghet, trygghet vid olyckor, vid plötsliga katastrofer eller vid smygande svaghet på grund av ålderdom eller vad vi ibland kallar för grå sjukdom. En verklig trygghet når vi endast genom en välfärdspolitik, som syftar till att det tillhandahålls vård och omsorg och att det finns en standardtrygghet vid sjukdom, arbetslöshet och ålderdom. Att denna standardtrygghet måste förenas med självrisker av olika slag och att systemen måste utformas så att de inte hindrar den ekonomiska tillväxten, som är förutsättningen för välståndet och därmed för välfärden, är enligt min mening uppenbart. Att få kombinera den ambitionen med en valfrihetsrevolution hör till 1990-talets största politiska utmaningar.

Herr talman! Vi har med stor uppmärksamhet läst regeringsdeklarationen, för att försöka få reda på vad regeringen vill i det för medborgarna absolut centrala område som välfärden i vid bemärkelse utgör. Det visar sig att det inte går att få reda på någonting, inte vad ni konkret har för mål på olika områden, inte hur ni skall betala det ni vill göra och inte vad ni egentligen menar. Det visar sig också att den här delen av regeringsförklaringen i ovanligt hög grad präglas av att varje parti har fått föra in en hjärtefråga utan att ge konkreta besked om hur och när den skall uppföljas. Ni har ställt ut löften om vårdnadsbidrag, fritt vald husläkare, fler ålderdomshem, eget rum, ökat handikappstöd och en rad andra saker, utan att på någon punkt tala om hur de skall betalas. Däremot talar ni om att ni skall sänka skatterna för andra än medborgarna -- det skall betalas. Ni skall ta ut karensdagar, ni skall ta bort reduktionen för fackföreningsavgiften, ni skall ta bort ungdomsbostadsstödet och ni skall spara 15 miljarder kronor. Inte på någon punkt redovisar ni hur det skall betalas. Bo Könberg försökte på klassiskt sätt komma ur den fällan genom att beskylla oss för att inte redovisa hur vi skall betala välfärden. Vårt svar är mycket enkelt och har givits vid många tillfällen, men jag upprepar det än en gång. Vi är inte beredda att lova stora skattesänkningar -- allra minst till de grupper som ni vill gynna -- så länge som det finns stora sociala behov för barn och barnfamiljer, för de gamla och sjuka och för de handikappade. Här går skiljelinjen glasklart mellan oss och den borgerliga regering som Bo Könberg representerar. Just Stockholm och Stockholms län visar ovanligt tydligt hur det går med sjukvården, med skolan, med barnomsorgen och med omvårdnaden av svaga människor i behov av solidaritet, om majoriteten består av borgerliga partier som t.o.m. sänker skatterna när de skulle behöva höjas för att man skall klara dessa behov.

Herr talman! Bo Könberg talar om monopol, och det brukar borgerliga politiker gärna och ofta göra. Men jag skulle gärna vilja ha några synpunkter på detta. Det finns faktiskt monopolliknande företag också i den privata sektorn. Vi har ett aktuellt fall, som i och för gäller sig ett halvstatligt företag som heter Procordia och som nu planerar att ta över stora delar av den svenska äldreomsorgen. Det skulle vara intressant att få veta om Bo Könberg tycker att det ligger någon fara i att stora privata eller halvt privata och halvt privata koncerner tar över stora delar av det som tidigare skötts inom ramen för den offentliga sektorn. Jag har ett annat exempel från min tid som kommunalpolitiker i Göteborg. Jag motionerade en gång om att stadsdelsnämnderna och de lokala förvaltningarna skulle ha rätt att köpa sina böcker från de lokala bokhandlarna i stadsdelen. Läget var nämligen att stadens tre stora bokhandlare bildade en kartell, för övrigt med ganska stora försänkningar inom Bo Könbergs parti. Men mitt förslag avslogs. De stora kommunala uppköpen av läromedel skulle fördelas via skoladministrationen centralt. Det var inte tillåtet att gå ut till de lokala bokhandlarna. Sedan talade Bo Könberg naturligtvis även om planhushållning. Det är lika luddigt när han talar om det som när alla andra talar om det. Kan Bo Könberg t.ex. tänka sig att ge personalen på ett sjukhus rätt att rösta fram sin egen ledning? Är det i linje med den uppbrytning av den svenska planhushållningen som Bo Könberg vill ha? Om ni nu vill överlägga med de andra partierna om pensionerna, måste ni ju ha något slags idé om vad förhandlingarna skall handla om. Den linje som Bo Könberg företräder i t.ex. artikeln tillsammans med Anne Wibble går helt på tvärs mot den centerpartistiska profilen. Jag tror att det är på samma sätt med kds. Ni vill vidga klyftorna, vilket drabbar framför allt kvinnliga pensionärer. Centerpartiets förslag ligger mycket i linje med vårt förslag. Något slags utgångspunkt måste ni väl ändå ha för dessa samtal? Är det centerpartiets linje som gäller eller är det den moderata och folkpartistiska linjen som gäller när ni går in i dessa förhandlingar?

Herr talman! Jag hade kanske inte så oerhört stora förhoppningar om att Birgitta Dahl efter sitt inledningsanförande ens i en given replikomgång skulle ta upp det som var min huvudinvändning mot hennes resonemang. Min huvudinvändning gällde nämligen inte så mycket välfärdspolitiken, att det är bra med valfrihet och det andra som Birgitta Dahl tog upp. Hon resonerade som om det inte fanns några ekonomiska problem i Sverige. Det närmaste hon har kommit den frågeställning som är den dominerande för Sverige i dag och tyvärr kommer att vara det under kommande år är angreppen på de skattesänkningar som vi föreslår. Vårt syfte med dessa skattesänkningar är inte varit att hjälpa människor som är rika därför att vi tycker det är bra med stora inkomstskillnader. Vi tror att vi inte kan komma ur den ekonomiska stagnation som Sverige befinner sig i utan att ta bort skatten på exempelvis arbetande kapital inom småföretagen. Om detta finns ingen som helst skymt av insikt hos Birgitta Dahl, utan socialförsäkringar, pensioner och sjukvård lever sitt liv helt vid sidan om utan något beroende av vilket samhälle det handlar om. Birgitta Dahl klagar över att regeringsdeklarationen inte är tillräckligt tydlig. Hon vill ha besked på några punkter. Mitt svar är att hon kommer att få besked på många punkter inom några veckor. Det kanske inte är helt orimligt att den nya regeringen får någon månad på sig för att gå igenom det ekonomiska läge som vi befinner oss i och för att hantera de akuta kriser som dyker upp, t.ex. bankkriserna, för att sedan presentera reformtankar inför riksdagen. Det kommer vi alltså att göra. Birgitta Dahl klagade över att finansieringen av en del reformer inte har angetts i regeringsförklaringen. Jag kan bara konstatera att några av dem närmast är av den arten att de inte kostar pengar utan t.o.m. spar pengar. Jag tänker t.ex. på husläkarsystemet. Jag har också uppfattat att det har blivit en betydande enighet över partigränserna om detta som för ett antal år sedan var kontroversiellt. Jag har tidigare inte haft förmånen att diskutera med Johan Lönnroth. Det är därför mycket begärt att han skall känna till min inställning i monopolfrågan. Men den är mycket enkel. Jag är emot monopol. Det gäller även om de är privata. Det är inte någon ny insikt för liberaler, utan den har funnits åtminstone sedan Erland Smiths dagar. Vi kan därför fortsätta att föra den diskussionen utan att jag i dag kan ge mig in på bokhandelsfrågorna i Göteborg. Jag ber om ursäkt, men mitt kunnande räcker inte till för att klara den frågan. Till sist frågade Johan Lönnroth om våra utgångspunkter för pensionssamtalen. Regeringen kommer naturligtvis att redovisa dem i samband med samtalen. Under de närmaste veckorna kommer vi att få in remissvaren med anledning av den stora pensionsberedningen. När vi har gått igenom remissvaren skall bl.a. de tas till bas för dessa samtal. Men avsikten med samtalen är att skapa ändrade regler i vissa avseenden som gör att pensionssystemet blir mer robust och tryggt. Exakt vad samtalen kommer att innehålla kan de olika partierna förstås ha olika uppfattningar om. Jag har i olika sammanhang, bl.a. som representant för folkpartiet liberalerna i pensionsberedningen, redovisat vad jag tycker. Vi har också skrivit en del offentliga artiklar. Men regeringens samlade uppfattning kommer naturligtvis att redovisas vid överläggningarna, som jag hoppas skall leda fram till att vi kan presentera förslag till förändringar i pensionssystemet som kan träda i kraft inför 1993.

Herr talman! När parterna i den tilltänkta regeringen satt och förhandlade under ett par veckor var det med det uttalade syftet att reda ut olika synpunkter och komma överens om något som man kunde regera utifrån. Det dröjde inte mer än någon dag förrän det stod klart att man inte alls hade kommit fram till något som man kunde regera utifrån, utan bara något som man till nöds kunde bilda regering utifrån. Sedan startade den offentliga förhandlingen mellan olika ministrar och partier i regeringen. Då deklarerade man de skilda ståndpunkterna i olika frågor som ett spel, förstår jag, i pågående inre förhandlingar och budgetförhandlingar. Ett sådant besked som var mycket välkommet för oss gav Bengt Westerberg häromdagen. Men jag kan tänka mig att de andra tre regeringspartierna grinade mycket illa. Det gällde löftet från hans sida att ett vårdnadsbidrag inte skulle få bekostas med pengar från barnomsorgen. Men hur är det egentligen inom regeringen i denna fråga? Jag är övertygad om att man inom regeringen inte är överens på den punkten och på en rad andra punkter. Det går inte ihop om man först har ett sparkrav på 15 miljarder, ospecificerat hur det skall klaras. Sedan har man ett tiotal löften om reformer, ospecificerat hur de skall betalas. Vid sidan av det finns det dessutom löften om att ta bort sociala förmåner på en rad områden som är centrala för människors trygghet och välfärd. Jag tänker återigen på t.ex. karensdagarna och vad vi är rädda för att ni tänker göra med pensionssystemet. Vi kommer naturligtvis att ställa upp i diskussioner om pensionsfrågan. Men tro inte att vi kommer att vara beredda att ändra pensionssystemets grundläggande karaktär, som är av så unik betydelse för människors trygghet och välfärd och för rättvisan i det här landet.

I så fall skulle ni starta en nedmontering av det välfärdssystem, det folkhem, som vi i stället vill utveckla.

Herr talman! Bo Könbergs tal om att han är emot privata monopol är välkommet. Men jag undrar något varför det stod så litet om den saken i regeringsförklaringen. Och ännu intressantare skulle det vara att få litet mer konkreta besked om vad folkpartiet och regeringen planerar att göra för att bryta den privata maktkoncentration beträffande svenskt näringsliv som faktiskt har förstärkts ytterligare under 80-talet. Det finns en del konkreta exempel att nämna. Jag tänker då på bl.a. Procordia. Om jag förstår saken rätt planerar ni att sälja ut den statliga andelen i Procordia. Då kommer kanske Volvo eller något annat större svenskt företag att äga alltihop. Men kommer det då att vara tillåtet för ett så här stort, så här gigantiskt, multinationellt företag att ta över en stor del av äldreomsorgen här i Sverige? Det är alltså en konkret fråga. Sedan något om begreppet robust pensionssystem. Ja, det här låter just robust. Men vad detta egentligen betyder är mycket svårt att veta. Eftersom Bo Könberg inte bemöter min beskrivning av hans och Anne Wibbles artikel samt av de förslag som föreligger från folkpartiet och moderaterna i pensionsfrågan förutsätter jag att vi är överens om denna min beskrivning. Era förslag innebär alltså att skillnaderna mellan olika pensionärer förstärks ytterligare. Pensionärer med låg eller ingen ATP -- det rör sig i dag om ungefär 400 000 kvinnor -- kommer att få det ännu sämre med den politik som ni vill driva i pensionsfrågan.

Herr talman! Bara en gång till upprepar jag vad jag redan har sagt två gånger, nämligen att Birgitta Dahl totalt undviker att diskutera den miljö i vilken vi utformar välfärds och välståndspolitiken. Det gör att de delarna av diskussionen lätt blir något artificiella -- eller eteriska, i den meningen att det hela utspelas i någon form av lufttomt rum skilt från den verklighet som vi andra befinner oss i. Jag lovar alltså att inte upprepa detta ännu en gång i dagens debatt. Det är så, att ni har lämnat efter er ett land i ekonomisk stagnation. Och det är så, att vi i slutet av nästa år förmodligen inte kommer att ha mera att dela på än vi hade häromåret. Svensk ekonomi står stilla under tre års tid. Vi har inte mer av resurser för privat konsumtion och vi har inte mer av resurser för sjukvård eller pensioner nästa år än vi hade häromåret. Var och en förstår, utom den som skall försvara det nioåriga socialdemokratiska fögderiet, att detta inte håller. Det är ju inte bara så, att vi har en stagnation, utan vi har också löpande kriser runt omkring i svenskt näringsliv med arbetslöshetssiffror som vi inte har sett sedan 30-talet enligt AMS och med bankkriser vars like vi knappast har sett i vårt land över huvud taget. Birgitta Dahl känner oro. Vi skall återkomma till den här frågan och presentera våra förslag. Jag har ju talat om ungefär när vi kommer att göra det. Johan Lönnroth vill gärna diskutera detta med privata monopol av olika slag i näringslivet. Jag har fått för mig, men jag är ju nybörjare i detta sammanhang, att den debatt som vi har haft rörde välfärdspolitiken och frågor som gäller det sociala fältet t.ex. Jag skall gärna i annat sammanhang, om Johan Lönnroth vill diskutera just dessa frågor med mig, återkomma till dessa saker. Jag kan bara peka på exempelvis det program som moderaterna och folkpartiet liberalerna lade fram i våras, där, förstås, också frågan om privata monopol tas upp. Det som är viktigare i debatten här i dag är kanske frågan om pensionssystemets robusthet. Johan Lönnroth ironiserade något över detta uttryck, och det kan man förstås göra. Jag tror att det är en ekonomterm. Johan Lönnroth kan nog bättre än jag gissa vad det handlar om. Vad som avses med begreppet, och vad som avsågs med det i pensionsberedningen, är förstås att vi skall ha ett tryggt pensionssystem, som gör att vi i framtiden kan vara säkra på att pensionärerna får sina pensioner. Pensionsberedningen var enig i sin bedömning av det svenska ATP-systemet så till vida att detta inte klarar sig i framtiden om vi inte kan upprätthålla en tillväxt om i storleksordningen ett par procent per år. Man kan önska sig hur mycket som helst och hålla hur vackra tal som helst. Men får vi inte en tillväxt i nämnda storleksordning kommer pensionssystemet att urholkas -- vare sig vi vill det eller inte och vare sig FN, Europarådet eller någon oljeshejk ser till att det svenska pensionssystemet fungerar genom gåvor till oss eller ej. Det är bara vi själva som kan åstadkomma något här. Detta är ett av syftena med de överläggningar som vi kommer att inbjuda till.

Herr talman! En av de allra viktigaste uppgifterna under 1990-talet är att avreglera den i dag monopoliserade sociala tjänstesektorn. Vad vi vill göra är att med utgångspunkt i system med gemensam finansiering låta pengarna i stor utsträckning följa de val som den enskilde träffar. Därmed kombineras marknadens fördelar med det gemensamma ansvarets rättvisa. Familjer är olika och har varierande behov och önskemål. Många föräldrar har ensamma ansvaret för barnens försörjning och fostran. Familjepolitiken måste därför utformas så, att den passar alla familjer och det blir möjligt för dem att ta sitt ansvar på det för just dem bästa sättet i olika situationer. Det offentliga stödet till barnomsorgen skall därför följa barnet, oberoende av vilken barnomsorg föräldrarna väljer. Den nya regeringens självklara uppgift är att avveckla den socialdemokratiska politikerstyrningen av familjerna. Familjerna måste äntligen myndigförklaras. Allt är inte välbeställt inom svensk sjukvård. Det finns många goda sidor. Jag tänker då på områden där vi har uppgiften att värna och vidareutveckla dessa sidor. Men vi har också skyldighet att rätta till där det har gått snett. Många rapporter berättar att svårt sjuka inte får vård i tid. Det händer t.o.m. att patienter dör medan de köar för vård. Valfriheten är t.ex. inom äldrevården mycket begränsad. Vårdideologier styr i stället för människors behov och önskemål. Operationsköerna och det stora antalet medicinskt färdigbehandlade åldringar som ligger kvar på akutsjukhus därför att de inte har någon annanstans att ta vägen är några av de största problemen. Man tvingas använda de dyraste slutenvårdsplatserna som hotell, därför att det inte finns ålderdomshem, sjukhem och liknande omsorger i tillräcklig omfattning. Dessa förhållanden är inte bra för de gamla. Det blir extremt dyrt, och härigenom blockeras dessutom en mängd operationer. Alla märker och oroas av bristen på institutioner, och det gäller då allt från servicehus och ålderdomshem till sjukhem och sjukhus. Så här har det blivit som en följd av den socialdemokratiska modeflugan att ''riva institutionerna''. Nedläggningen av ålderdomshem, sjukhem och andra omsorgsinstitutioner måste upphöra, och resurser måste användas för att få bort köer och patienter i korridorer samt för att åstadkomma utskrivningar i rätt tid. Vi måste känna ett ansvar för dem som har drabbats av sjukdom och för dem som vårdas i livets slutskede. Vi måste bry oss om. Vår grundläggande tanke, med utgångspunkt i våra värderingar beträffande livskvalitet, är att även svårt sjuka, dementa och handikappade skall få behålla sitt värde som människor och även ett eget hem inom äldrevården -- också sedan man flyttat till en institution -- så långt detta är ekonomiskt och praktiskt möjligt! Det är angeläget att hälso och sjukvården anpassas bättre till behoven hos dem som drabbas av en demenssjukdom. Resurserna för forskning är klart otillräckliga, och mycket återstår innan forskningen har de möjligheter som sjukdomarnas omfattning och svårighetsgrad kräver. I förhållande till annan medicinsk forskning är detta område åsidosatt. Vården av dementa måste bli mer differentierad. De demenssjuka måste så länge som möjligt kunna bo kvar och vårdas i sitt eget hem. Detta förutsätter en god samplanering av den vård som ges av den egna familjen och av andra vårdgivare. Alternativen måste bli fler, och möjligheterna till exempelvis dagvård och gruppboende skall öka. Vi moderater har därför under en lång tid efterlyst stimulansbidrag för gruppboende -- och så småningom fick vi också gehör för detta krav här i riksdagen. Det är angeläget att kommuner och landsting får möjlighet att utveckla sådana former avpassade efter lokala förhållanden. Det regelverk som bl.a. bostadslåneförordningen ställer upp och som låser fast bostädernas utformning och gruppernas storlek återstår dock att avveckla. Här måste regeringen ta nya initiativ för att göra det lättare för kommunerna att leva upp till sitt ansvarstagande! Slutsatsen, herr talman, är uppenbar: Det behövs verkligen ett nytänkande inom vård och omsorg för att den enskildes vilja skall kunna sättas i centrum och för att vård skall kunna garanteras i tid. Därför är förändringar nödvändiga. Herr talman! Mycket snart kommer vi att se förändringar också på ett annat område. Det gäller alkoholpolitiken. I regeringsförklaringen gjorde regeringen klart att en alkoholpolitisk kommission skall tillsättas. Det är bra under förutsättning att denna kombineras med vad regeringen samtidigt utlovade, nämligen att man skall titta över och ta bort onödigt krångel och byråkrati. Det kan t.ex. gälla mattvång och tidsbegränsningar. Vi moderater förutsätter att regeringen snarast återkommer till riksdagen med ett förslag i enlighet med regeringsdeklarationen, så att vi även på detta område en gång för alla kan myndigförklara vuxna människor.

Herr talman! Jag avser att i detta anförande begränsa mig till en enda delfråga inom familjepolitiken. Att jag gör det beror på att den frågan är så utomordentligt typisk för den socialdemokratiska synen på välfärdspolitiken. Med en drucken papegojas envishet har jag här, sedan jag för tre år sedan kom in i riksdagen och för övrigt även innan dess, drivit frågan om dagbarnvårdares rätt till barnomsorg för sina egna barn, dvs. den Linköpingsmodell som av någon anledning kommit att kallas Uppsalamodellen. Lika envist har den socialdemokratiska regeringen drivit sin fundamentalistiska linje att med statsbidragsregler förhindra detta självklara rättvisekrav. Ingen socialdemokratisk debattör eller regeringsföreträdare har någonsin på ett rimligt sätt kunnat förklara varför inte en yrkesgrupp, dagbarnvårdare, på samma sätt som alla andra förvärvsarbetande, skall ha rätt till barnomsorg för sina barn. Man har inte heller kunnat förklara varför den barnomsorgen i så fall inte skulle kunna få ordnas i det egna familjedaghemmet. Ingenting i statsbidragsreglerna förhindrar andra yrkesgrupper inom barnomsorgen att ha sina egna barn inskrivna på det daghem eller på den institution där man själv arbetar. Vem skulle t.ex. komma på den befängda idén att med byråkratiska regler försöka förhindra ett sjukvårdsbiträde eller en läkare att vårda sina egna anhöriga eller barn på det sjukhus där man själv arbetar. Eller, för att ta ytterligare ett par exempel, förhindra chauffören som kör skolskjutsen att köra sina egna barn till och från skolan som en del av sin yrkesutövning eller förhindra kokerskan som arbetar på skolan att under sin arbetstid laga mat till sina egna barn som går i samma skola. Alla kan ju höra hur befängt det låter. Det är ändå precis samma sak som den socialdemokratiska regeringen har gjort, när man har vägrat att ge statsbidrag till barnomsorg för dagbarnvårdares barn, trots att det i regeringsrätten fastslagits att kommunerna har laglig rätt att låta dagbarnvårdare ha sina egna barn som dagbarn. Till råga på allt är det här dessutom en diskriminering av en yrkesgrupp som gör en precis lika viktig insats och ett precis lika viktigt arbete som alla andra yrkesgrupper. Frågan är vad Europadomstolen skulle säga om detta om det kom till en prövning där. Förmodligen har också bidragsförfattningens konstruktör insett risken just för att få en diskrimineringsdebatt och därför lyckats krysta fram en formulering som åtminstone teoretiskt innebär att dagbarnvårdare vid en prövning skulle kunna få barnomsorg till sina egna barn, förutsatt att det då inte sker i det egna familjedaghemmet, utan någon annanstans, i någon annan typ av barnomsorg. Eller med andra ord, om jag tar grannens barn som dagbarn och grannen tar mina, får kommunerna statsbidrag för både mina barn och grannens. Att jag nu lägger sådan tonvikt vid just den här frågan beror på att jag tycker att den på ett utomordentligt sätt speglar den dogmatiska stelbenthet som präglat det socialdemokratiska regelsystemet för barnomsorgen, och för övrigt för hela familjepolitiken. Observera att jag nu inte pratar om omsorgen som sådan. Den är för det mesta mycket bra. Men det är sättet att organisera och finansiera den på som jag vänder mig emot. Herr talman! Därför känns det som en stor framgång för mig och många andra, att det klargörs så tydligt och entydigt i regeringsförklaringen från den nya regeringen att den här ''tokregeln'' redan med ett första och omedelbart steg skall ändras. Det blir för övrigt en självklar konsekvens av att det statliga och kommunala bidraget till barnomsorgen skall följa det val som föräldrarna gör. Som gammal kommunpolitiker välkomnar jag naturligtvis också beskedet i regeringsförklaringen att fri etableringsrätt på samma villkor för alla skall gälla inom hela barnomsorgen. Det kommer att ge förutsättningar för en bättre anpassning till barnens och familjernas behov och efterfrågan, och det kommer dessutom att sänka kostnaderna. Eftersom verksamheten, oavsett om den drivs i privat eller offentlig regi, även framdeles till största delen kommer att finansieras med statliga och kommunala bidrag, kommer kraven på god kvalitet under alla omständigheter att kunna garanteras oavsett i vilken form verksamheten bedrivs och anordnas. Herr talman! Äntligen tas nu det viktiga och avgörande steget från enfald till mångfald.
Herr talman! Det var med en viss fascination som jag lyssnade till Roland Larsson. Det är visserligen sant att detta med rätt till statsbidrag för egna barn finns i regeringsförklaringen, men det är ju bara ett av de många löften som det inte finns någon täckning för. Den ansvarige ministern, Bengt Westerberg, har ju redan tagit tillbaka det. Han meddelade häromdagen vid sitt första stora framträdande att det inte finns utrymme för att uppfylla det löftet och att regeringen därför inte tänker göra det. Jag tycker att Bo Könberg skall ta med sig det här anförandet hem och anmäla det för sin kollega i huset. Vi kan just i dessa dagar läsa i tidningar om hur utländska delegationer besöker Sverige för att studera vår familjepolitik och för att studera det faktum att Sverige, som har världens högsta förvärvsfrekvens för kvinnor, också har bland de högsta födelsetalen i industrivärlden. Man förstår inte hur det går ihop förrän man studerar den utomordentligt fina familjepolitik vi har, med den höga grad av flexibilitet och valfrihet som finns i utformningen av både det ekonomiska stödsystemet och omsorgen om våra barn. När jag lyssnar på de olika inläggen här står det klart för mig att vi inte är osams om valfrihet och mångfald. Vi är osams om vilket golv vi skall lägga, eftersom vi är osams om hur mycket vi skall betala med gemensamma insatser. Det är inte vi, utan de borgerliga partierna, Bo Könberg, som i en allvarlig ekonomisk situation har bedrivit en valrörelse på löften om skattesänkningar till dem som har det bäst på bekostnad av barnfamiljer, pensionärer och vanliga löntagare. Det är sanningen. Det är inte ni, utan vi som har visat både ekonomiskt och socialt ansvar.
Herr talman! Tillåt mig först att se litet road ut över att just Birgitta Dahl av alla människor ifrågasätter enigheten inom den nytillträdda regeringen. När det gäller förändringen av regelsystemet för dagbarnvårdarnas egna barn står det entydigt och klart i regeringsförklaringen vad som skall gälla. Jag har sett Bengt Westerbergs uttalande häromdagen som en oro för de ekonomiska problem som den socialdemokratiska regeringen har skapat i Sverige. Det finns risk för att man inte har resurser att klara allting redan från början, utan att man måste göra det under en viss tid. I det sammanhanget kan jag också lugna Bengt Westerberg och även Bo Könberg: det kommer sannolikt inte att åtgå några ökade resurser för att genomföra denna reform. Om man ser på alternativkostnaderna kommer man att finna att de blir större.

Herr talman! Jag skall inte ta i anspråk sex minuter utan skall göra ett avsevärt kortare inlägg med anledning av den fråga som Birgitta Dahl nyss ställde till mig. Det är alldeles klart vad som står i regeringsdeklarationen, men också att allting inte kan genomföras på en gång, speciellt inte i det ekonomiska läge som Birgitta Dahls partivänner har lämnat efter sig.
Herr talman! Orsaken till att det inte går att klara löftena, som alla för säkerhets skull är mycket luddigt formulerade och försedda med olika reservationer, är att man kostar på sig jättelika skattesänkningar som vi inte har råd med, allra minst om vi dessutom skall kunna klara nya åtaganden.

Herr talman! ''Att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad i vårt moderna samhälle är en av de allra viktigaste uppgifterna för framtiden. Det är i de små nära gemenskaperna som de flesta individer finner trygghet och förankring. Här möter de uppväxande generationerna kärlek och omtanke och fostras till ansvarstagande för sina medmänniskor och sin omvärld.'' Detta inledande stycke i det familjepolitiska avsnittet i regeringsdeklarationen är som ljuv musik i kristdemokratiska öron. Avsnittet i sin helhet ger uttryck för en ny syn på familjepolitiken och en påtaglig förändring av familjepolitiken. En omläggning av politiken på det här området är lika angelägen som inom den ekonomiska politiken. Få länder har som Sverige socialiserat familjens funktioner. Stora statliga och kommunala insatser har ensidigt satsats på de familjer som velat och kunnat få del av den offentliga barnomsorgen. De som önskat satsa på egna alternativ har ställts utan offentligt stöd och har därför ofta haft mycket svårt att förverkliga sin önskan. Trots allt fagert tal om att våra barn är det finaste och värdefullaste vi har, har barn inte sällan betecknats som ''förvärvshinder''. Möjligheter för föräldrar att anpassa sitt yrkesarbete så att de själva fått tid och möjlighet att vårda och fostra sina barn har snarast beskurits än skapats. Stat och kommun har gett signalen att offentlig heltidsomsorg för barnen är det normala och förväntade. Vissa kommuner har t.ex. bara erbjudit heltidsplatser inom den kommunala barnomsorgen. Lyckligtvis har debatten kommit att svänga något till förmån för barns och föräldrars ömsesidiga behov av mer tid tillsammans. Men egentliga åtgärder som verkligen underlättar för föräldrar att få tid tillsammans med sina barn har lyst med sin frånvaro. Herr talman! Det är inte särskilt märkligt om många föräldrar känner sig otillräckliga och upplever tidsbrist, när de förvärvsarbetar heltid. De många skiftande kraven skapar lätt stress, som varken föräldrarna eller barnen mår väl av. Den hittills förda barnomsorgspolitiken utgör ett exempel på att det offentliga i alltför hög grad ingripit på ett område som borde ha förbehållits familjen. Det mest naturliga måste vara att familjen själv får avgöra hur man vill ordna sin barnomsorg. Statens och kommunernas uppgift är att på ett så flexibelt sätt som möjligt anpassa sig till familjernas önskemål. Den nya familjepolitik som den nuvarande regeringen har aviserat uppfyller kraven på ökad valfrihet för småbarnsföräldrar och ger en möjlighet för mer tid åt barnen. Svenska föräldrar skall nu äntligen myndigförklaras! Herr talman! För jämställdhetens skull måste vård av egna barn uppvärderas. Det arbetet måste få status, precis som bortaarbete har. Först då blir det mer attraktivt även för män, och det är oerhört angeläget. Kds-förslaget om en beskattad och ATP grundande vårdlön skulle onekligen bidra till det. Föräldrarollen i sig behöver uppvärderas. Det måste vara fint att vara förälder. Inget ansvar och ingen uppgift kan vara större än att ge barn trygghet och en god fostran. Föräldrars engagemang och intresse för sina barn är av grundläggande betydelse för barnens utveckling och kan knappast ersättas av någon offentlig instans. En människas karaktär eller inre styrka kan ofta kopplas direkt till kvaliteten på relationerna i hennes närmiljö. Herr talman! Utan fungerande hemmiljöer kan vi inte bygga ett samhälle, som präglas av omtanke och trygghet. Därför är familjepolitiken ett av de absolut viktigaste områdena i samhällsarbetet.

Herr talman! Jag vill inleda med att hälsa Bo Könberg välkommen på den post som han nu innehar. Jag vet efter långvarigt utredningsarbete tillsammans med honom att han är kunnig och att han är bra att ha att göra med. Jag skall tala om det som inte står i regeringsdeklarationen. Jag skall börja med de två karensdagarna. De fick ju inte plats där, men vi har nu under debatten tid att ta upp denna fråga. De två karensdagarna har diskuterats här tidigare, år 1982. Den gången skulle de drabba bara LOs privatanställda, men man hade inga skrupler mot det. De andra fick väl klara sig ändå. De hade träffat avtal, och det kunde man inte göra någonting åt, sades det i debatten. Jag trodde att man lärde något av det, men även den här gången har man hamnat i ett dilemma. Det är ju faktiskt så, som Bo Könberg själv har sagt, att vi nu har infört en lagstadgad sjuklön under 14 dagar. Där ryms inte två karensdagar, om man samtidigt menar allvar med att man vill ha en snabb rehabilitering. Det är ju inte staten utan arbetsgivaren som tjänar på införandet av två karensdagar, och därför måste den lagstadgade sjuklönen förlängas, som det sägs med bortåt två månader, och jag tror att det visar sig att det stämmer när man räknar på det. Jag tycker mig också se att Bo Könberg nickar. Hur är det då med den tidiga rehabiliteringen? Man skall efter 14 dagar göra upp en plan som skall diskuteras mellan arbetsgivaren, försäkringskassan och patienten. Planen skall syfta till en snabb återanpassning i arbetslivet på den tidigare platsen eller kanske på en något omändrad plats. Så i stället för de två karensdagarna börjar man väl diskutera att kraftigt sänka kompensationsnivån när det gäller sjukpenningen. Men skall vi ha en samordning mellan arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen -- och det skall vi ju ha framöver, innan man har tittat över det -- då innebär det, om man sänker sjukpenningen till lägre än 65 %, att man bryter mot ILO-konventionen nr 121, som säger att det måste utgå två tredjedelar av lönen. Vad kan man då fundera över -- jag ställer frågan -- för att få in lika mycket pengar? Då måste man förlänga tiden då det utgår 65 %, inte till tre dagar utan till ett betydligt större antal dagar. Det är ett faktum att så är fallet, och det är bara nu att välja vilken väg man vill gå. Johan Lönnroth uttalade här förut att man vidgar klyftorna i pensionssystemet. Det är faktiskt värre än så. Man håller på att slå sönder pensionssystemet. Jag har hört från denna talarstol och sett i motioner under en följd av år här i riksdagen att man vill höja taket när det gäller ATP. Men det har inte funnits utrymme för det då. Det har inte funnits behov av det då. Nu finns det ett förslag från centern om att man skall ta bort pensionstillskottet och det kommunala bostadstillägget och lägga in en grundpension framöver upp till 90 000 kr. Men hur blir det då med dem som har utgifter för hyra, och det är de flesta pensionärer? Det är inte så konstigt att det är centern som från början har lagt fram förslaget: Ta bort pensionstillskottet, ta bort det kommunala bostadstillägget och låt det gå ut ett belopp lika för alla! Nästa år skulle beloppet vara 76 000 kr., enligt det förslag som finns från centern, och så skulle då det beloppet beskattas. Vem är det som tjänar på det? Självklart de som ingen hyra har. Jag gör bedömningen att i dag får de som har en hyra på 2 500 kr. över 80 000 kr., och det är icke beskattat. Med det fasta belopp som föreslås sker det en höjning för dem som ingen hyra har men en minskning för dem som har en hyra att betala. Numera vill man inte längre höja taket. Och vad är det man håller på med då? Man urholkar pensionssystemet från början upp till 90 000 kr. Man behåller taket där det är i dag, runt 241 000 kr., vilket kan tyckas vara mycket pengar, och så får man en liten bit kvar, som ganska snart när åren går blir mindre värd. Vi började betala ut ATP-pensioner 1963. 31 500. Det var inte många som nådde upp till det, när de första pensionerna betalades ut. Nu ligger det vid 241 000, och det tycker vi just nu är högt. Det är ungefär 13 % av männen och 2,5 % av kvinnorna som berörs -- jag ser att statsrådet och jag är överens om det. Det är inte nödvändigt att höja taket, säger man i dag. Men när vi 10--15 år framåt i tiden jämför 241 000 vid den tidpunkten med vad det är i dag, säger vi: Det var ju fullständigt vansinnigt att lägga locket på där! Eller kommer man i diskussionerna fram till en annan modell? Uppenbart är, konstaterar jag, att man vidgar inte klyftor, utan man försöker krossa ATP-systemet. Och det är alldeles följdriktigt. De borgerliga partierna ville inte ha ATP från början, och nu ser de sin chans.

Herr talman! Först vill jag tacka Doris Håvik för de vänliga orden från talarstolen. De var oförtjänt vänliga. Å andra sidan tycker jag att man ibland får en del oförtjänt skäll också i den här typen av arbetsuppgifter. Låt oss hoppas att de tar ut varandra med tiden. Det är lätt för mig att kvittera de vänliga orden med att säga att jag både har haft trevligt och lärt mig en hel del av Doris Håvik i de utredningssammanhang som vi har umgåtts i och som skaffat mig en del kunskaper som jag hoppas kunna ha glädje av just i den fråga som Doris Håvik tog upp på slutet, nämligen pensionsfrågan. Låt mig kommentera något litet de två angrepp som jag har fått i dag från den socialistiska delen av oppositionen, i ena fallet från Doris Håvik och tidigare från Johan Lönnroth. Det är två angrepp som har rört sig om att vi har för avsikt att slå sönder pensionssystemet. Jag vill då peka på att de två talarna, Johan Lönnroth och Doris Håvik, uppenbarligen har helt motsatta uppfattningar om hur vi skall lösa problemen och anser att den som har den motsatta uppfattningen vill krossa systemet. Johan Lönnroth har angripit i praktiken mig och regeringen för att inte vara för centermodellen, medan Doris Håvik angripit oss för att vara för centermodellen. Det gläder mig att notera att Johan Lönnroth har anmält sig för replik, och det skall bli intressant att lyssna på debatten inom den socialistiska delen av oppositionen. Frågan om karensdagarna är komplicerad, precis som Doris Håvik nu var inne på. Moderaterna och folkpartiet har i programmet Ny start för Sverige redovisat att vi vill ha ett par karensdagar. Vi gjorde det tydligt och klart före valet. Det var inte något budskap som vi trodde att vi skulle vinna några röster på, utan skälet till att vi har tagit upp det är just tron att de svenska transfereringssystemen måste ses över, om de skall kunna bibehålla sina viktigaste egenskaper för framtiden och låta bli att hindra ekonomisk tillväxt i vårt land. Det som vi har kommit överens om under regeringsförhandlingarna på den här punkten är just att utreda frågan noggrannare. En av de frågor som har med detta att göra, precis som Doris Håvik var inne på, är arbetsgivarperioden på ett par veckor. Vi kommer att se till att det snart tillkallas en särskild utredning om detta som kommer att belysa både frågan om två karensdagar och alternativa metoder till att spara pengar i sjukförsäkringen. För att något muntra upp Doris Håvik i den här frågan kan jag kanske få påminna henne om den debatt som tidigare förts om reglerna i sjukförsäkringssystemen. Då tänker jag på den socialdemokratiska anstormningen inför valet 1982, när den dåvarande Fälldinregeringen försökte sig på att ge några bidrag till att få svensk ekonomi på fötterna igen och där det bl.a. ingick ett förslag om karensdagar. Då bemöttes det med oerhört hårda angrepp från socialdemokraternas sida, och det spelade sannolikt inte en helt obetydlig roll för att vi fick ett regimskifte och en nioårig socialdemokratisk epok efter 1982 års val. Samtidigt noterade jag i samband med krisdiskussionerna i våras att just Doris Håvik uttalade att hon var mycket förvånad över att det blev så litet opposition mot de försämringar som socialdemokraterna föreslog riksdagen att genomföra från den 1 mars i år. Så det är möjligt att diskussionsutrymmet är något större i de här frågorna än vad man ibland tror. Men framför allt, herr talman, ser jag fram emot att få höra hur Johan Lönnroth och Doris Håvik reder ut vad det är som innebär att någon krossar pensionssystemet.

Herr talman! Jag tror inte att Bo Könberg skall lyckas med att få mig i gräl med Doris Håvik. Men jag kan väl säga så mycket att jag upplever det som litet oroande, när socialdemokraterna med dåvarande statsministern Ingvar Carlsson i spetsen talade mycket mera om att höja taket i ATP systemet än om nödvändigheten av att kortsiktigt göra någonting för de pensionärer som låg på de lägsta inkomstnivåerna. Jag tycker att man flirtade litet för mycket med tjänstemannagrupperna i de högre inkomstskikten, där man naturligtvis började bli rädd för att allt fler skulle spränga ATP-taket. Den skattereform som ju faktiskt Doris Håviks och Bo Könbergs partier var överens om innebar att man något begränsade avdragsrätten för de privata pensionsförsäkringarna, men fortfarande gäller den grundläggande orättvisan att en höginkomsttagare kan få 10 % real avkastning efter skatt, medan en låginkomsttagare får praktiskt taget plus minus noll. Jag tror att det är en stor risk att man är opportunistisk i de här frågorna. Det måste slås fast att det kortsiktigt nu är nödvändigt att stärka KBT och pensionstillskottet. Det är där man måste lägga pengar mycket snabbt. Eftersom vi har en begränsad ekonomi -- det brukar Doris Håvik och hennes parti gärna tala om -- måste vi klara det här inom pensionssystemets ram. Jag ser ingen annan möjlighet än att vi i första hand måste klippa till mot de privata pensionsförsäkringarna. Är Doris Håvik beredd att tillsammans med vänsterpartiet driva opposition på just denna punkt? Vi måste ta pengarna från de privata pensionsförsäkringarna. Vi kanske får väcka frågan om engångsskatt igen. Från början handlade det om realränteskatt. Jag vet att detta är att utmana stora grupper, men jag tror att det är nödvändigt i denna fråga. Situationen är så akut, framför allt för de många kvinnor -- jag har mött flera av dem under valrörelsen -- som har en oerhört svår ekonomisk situation i dag.

Herr talman! Doris Håvik har tydligen helt missat syftet med centerns förslag till höjda grundpensioner. Syftet är att öka rättvisan mellan de ATP-pensionärer som i dag har det relativt bra och de pensionärer som i dag knappt klarar sig på sin pensionsinkomst. Det är alltså fråga om den grupp som efter skatteomläggningen stod i kö utanför socialkontoren för att få pengar till mat och hyra när deras realinkomster på grund av omläggningen hade minskat. Vi menar att vi inte kan ta ansvar längre för att denna grupp måste leva under så knappa omständigheter. Vi vill öka resurserna för dessa. Det är fråga om en rättvisereform som vi tycker är helt rimlig. När det gäller KBT, det kommunala bostadstillägget, innebär vårt förslag att KBT som ligger över grundpensionsnivå skall utgå även i framtiden. Kommunerna betalar KBT i dag, och vi utgår från att de skall stå för dessa kostnader även framdeles.

Herr talman! Jag skall snabbt replikera på Roland Larsson. Centern ville från början över huvud taget inte ha något kommunalt bostadstillägg. Centern var det enda parti som röstade emot. Det styrker mig i min uppfattning att centern inte heller vill ha pensionstillskott. Sedan talade centern litet diffust om KBT om pengarna inte skulle räcka, t.ex. om hyran är för dyr. De två karensdagarna, Bo Könberg, som vi resonerade om, utgör en avsevärd skillnad mot vad som händer nu. Det gällde bara 1,9 miljoner av LOs privatanställda. Vi vänder oss emot den inbyggda orättvisan i detta. Enligt god socialdemokratisk modell accepterade vi inte när inte alla fick del av sänkningen. Men det svalde man från övrigt håll, och det var det vi beklagade oss över. Nu är det hela generellt och gäller alla, och det fungerar bra. Jag har fått de senaste rapporterna från riksförsäkringsverket. 1,56 miljarder sparas för varje dag som ohälsotalet kan sänkas. I den beräkning som riksförsäkringsverket har lagt fram i sin anslagsframställan, som kom nu i dagarna, pekar verket på att ohälsotalet beräknas sänkas fram till 1996 med sex dagar. Stora pengar tas in på detta. Då har inte den sänkning som gjordes den 1 mars räknats in. Det är en mycket intressant läsning. Jag är glad över att Johan Lönnroth säger att hans parti vill ha KBT och pensionstillskott. De frågorna ligger inom folkpensionsdelen och tar inte på ATP. Men om dessa delar tas bort, kan de som har arbetat inom vårdyrken och tjänat in tre fyra poäng fråga sig vad de har haft för nytta av sina arbeten. ATP är en uppskjuten lön. Vi löser inte lönebildningen på arbetsmarknaden genom att trissla, trassla och krångla med ATP-systemet.
Herr talman! Vi har från centerns sida entydigt klartgjort att ingen pensionär i vårt system skall få det sämre, dvs. en sänkning av sin inkomst på grund av KBT. Jag har svårt att förstå, Doris Håvik, vad det är för en besynnerlig grupp av människor som inte har några bostadskostnader och som vi, enligt Doris Håvik, skulle lägga oss ut för speciellt. Jag har svårt att få grepp om vad Doris Håvik syftar på.
Herr talman! Det är inte så svårt. Visserligen kan man ha bränslekostnader osv. Men på landsbygden och andra ställen finns det helt betalda hus. Nu har man rätt att få KBT, oavsett taxeringsvärde. Det kunde man inte tidigare, eftersom det räknades som en förmögenhet. Det signifikativa är det motstånd som fanns när vi lagstiftade om ett kommunalt bostadstillägg. I den debatten talade centern om vad de gamla bäst behöver, vilket inte var KBT. Men av de människor som har grundpension och det kommunala bostadstillägget, har de allra flesta ett boende som har blivit mycket dyrbart. Därför finns det nu en särskild utredningsman som ser över KBT. Det skulle glädja mig mycket om man i centerkommuner kommer att ställa upp på de kraftigt ökade KBT som det kan bli fråga om. Vi får se vad centern har att säga när den dagen kommer då ett förslag har lagts fram. Jag utgår från, Bo Könberg, efter det utredningsarbete som har gjorts, att det är viktigt för denna grupp, som dock minskar, och som inte tar från ATP, att få pensionstillskott och KBT även i framtiden.

Herr talman! Ärade riksdagsledamöter. Jag skall först tala om vårdgarantin. Man kan tycka att det är ett ganska begränsat ämnesområde för den allmänpolitiska debatten. Så är dock inte fallet. Bara en av de sjukdomsgrupper som omfattas av vårdgarantin, nämligen coronarsjukdomen, drabbar nästan hälften av detta lands medborgare. Man undrar varför tillståndet är så eländigt för dessa kranskärlssjuka i Sverige. Naturligtvis finns det som alltid flera anledningar till detta. En anledning, kanske huvudanledningen, är de gravt felaktiga prognoser som socialstyrelsen sedan 1975 har presenterat. Det har kommit tre sådana utredningar där man har gjort uppskattningar av behovet av öppenhjärtkirurgi och kranskärlsdilatation. I den senaste utredningen, som kom för några år sedan, värderades behovet av sådana åtgärder inför 90-talet. Utredningen utgick från att 5 % av dessa patienter skulle vara över 70 Jag har roat mig med att räkna hur många av våra patienter på Karolinska sjukhuset som har varit över 70 år under år 1990. Jag fann att drygt 20 % redan det första året på 90-talet var över 70 år. Här har vi verkligen en bomb som väntar oss med dessa åldringar som vi skall operera. Vi opererar nu patienter upp till 85--90 års ålder. Landstingsförbundet och socialdepartementet har träffat en uppgörelse om ett statligt bidrag på 500 1992 inför en vårdgaranti. Bl.a. höftleds-, gråstarroch kranskärlsoperationer skall omfattas av denna garanti. De patienter som garantin omfattar skall erbjudas operation inom tre månader från den dag beslut fattats och patienten därvid placerats på väntelista. Som underlag till denna vårdgaranti har Landstingsförbundet insamlat uppgifter om operationsköernas längd för tidigare nämnda ingrepp. Observera att Landstingsförbundet inte har samlat in uppgifter om utredningarnas längd, dvs. hur lång tid det tar att få en kranskärlsröntgen gjord -- vilket ofta tar längre tid än att bli opererad. För att minska antalet personer som är berättigade till operation har man även infört olika restriktioner. För grå starr gäller att synen måste ha minskat med minst 50 % på båda ögonen innan en operation får utföras på ett öga, enligt garantin. Vad beträffar kranskärlsoperationer gäller garantin först från det datum då vederbörande satts upp på den kirurgiska väntelistan, och således ej från den tidpunkt då behovet uppstått. I Norrbottens län tar det i dag minst sex veckor innan en patient som remitterats till kardiolog, dvs. hjärtspecialist, tas om hand. Beslutar sig kardiologen för utredning, vilket i regel innebär en kranskärlsröntgen, och den kan utföras vid närmaste regionsjukhus, dvs. i Umeå, så tar det tolv månader. Operationskön i Umeå är däremot bara fyra månader. Vårdgarantin för en norrbottning innebär således att väntetiden för hjälp minskar från 17 1 2 månad! För Karolinska sjukhusets del tar det i dag två månader att komma till en kardiolog. Angiografikön för oprioriterade patienter är nu sex månader inom Karolinska sjukhusets område, medan själva operationskön efter olika insatser under 1991 minskat till knappt två månader. Jag vill här nämna att vårdgarantin infördes i Stockholms län den 1 juli 1991 för vissa sjukdomsgrupper, däribland coronarsjukdom. Trots en fungerande vårdgaranti enligt papperet tar det fortfarande, inom Karolinskas upptagningsområde, tio månader fram till kranskärlsoperation. Dessutom har förkortningen av kön för kranskärlsoperationer i Stockholms län delvis skett genom omprioriteringar. Kranskärlssjuka har fått gå före andra grupper av hjärtsjuka som behöver operation, såsom personer med klaffsjukdomar, främst aortastenos. Aortastenos är en förträngning i klaffen mellan vänster kammare och den stora kroppspulsådern. Denna diagnosgrupp ökar kraftigt på grund av att vi nu har avancerade undersökningsmöjligheter med ultraljud. Det gäller främst patienter som är 70--90 år gamla. Det är de som får vänta på operation i stället för de kranskärlssjuka. Denna prioritering av kranskärlssjuka har skett på direkt order av ansvariga politiker, och är oetisk på grund av att patienter med aortastenos löper betydligt större risk för plötslig död än patienter med kranskärlssjukdom. Så går det när politiker prioriterar. Med anledning av det anförda är det således väsentligt att man vid tillämpning av vårdgarantin även tar hänsyn till väntetiden för utredning. Den oetiska prioriteringen av kranskärlssjuka framför patienter med ännu större behov av snar hjärtoperation måste upphöra. Det är även väsentligt att patienter som väntar på hjärt eller hjärt lungtransplantation omfattas av vårdgarantin. På kort sikt kan man tillföra medel till detta genom att införa generiska preparat, dvs. blåvita varor, inom läkemedelsindustrin. Därigenom kan man spara minst 500 milj.kr., kanske uppemot 1 miljard, enligt beräkningar som gjorts. På längre sikt måste man ändra hela systemet. Man måste avmonopolisera vården, så att kommuner, stiftelser, privata företag m.fl. ges möjlighet att driva sjukhus. Inför en obligatorisk allmän sjukförsäkring, som ersätter den finansiering av vårdkostnaderna som hittills skett via landstingsskatten! Landstingens sjukhus kommer då att tvingas att på lika villkor konkurrera med andra vårdgivare. Jag är inte övertygad om att landstingssjukhusen alltid vinner. Vad beträffar vårdgarantin vill nydemokrati ha en verklig vårdgaranti, där man erbjuder hjälp högst tre månader efter det att behovet uppstått. När vi säger tre månader menar vi inte 16 1/2 månad.

Herr talman! Även jag ber att få hälsa statsrådet Könberg välkommen i samarbete för social välfärd i hela vårt land. Det har varit intressant att lyssna till den tidigare debatten, och inte minst till mina socialdemokratiska kolleger. Utöver den sedvanliga historieskrivningen rörande socialförsäkringssystemen har vi fått oss till livs en rad fina klyschor om generell välfärd, medmänsklighet, rättvisa och valfrihet. Hum, hum. När den lede blir gammal blir han religiös -- finns det ett gammalt uttryck som lyder, herr talman. Det låter ungefär som om vi skulle leva i den tryggaste av världar. Alla vet ju att tillvaron utanför detta hus inte ser ut på det sättet. Var och en som har någon kontakt med verkligheten vet att det finns många människor som står väntande i vårdköer, som har det mycket besvärligt. Jag vill säga att det i dag i vårt land finns människor som lever under gammaldags fattigdom. Det är sanningen. Svenska folket har valt en ny riksdag, och varför har man gjort det? Jo, naturligtvis för att man vill ha förändringar -- förändringar till det bättre. Det är uppfordrande för oss, och särskilt för oss som är i majoritet. Länge har det ju varit så att socialdemokratin har uppfattats som skapare av och garant för välfärdspolitiken. Det gäller inte bara inom de egna leden, utan det har faktiskt varit en ganska klar uppfattning. ''Solidaritet'' och ''fördelningspolitik'' har varit honnörsord vid uppbyggnaden av de stora socialförsäkringssystemen, som är en blandning, vill jag säga, av försäkrings och fördelningssystem. Det är alltså inte någon helt generell välfärdspolitik vi talar om. Under de senaste åren har det blivit helt uppenbart för människor att de sociala systemen inte håller längre om det inte är tillväxt i ekonomin. Det gäller främst ATP-systemet, som herr statsrådet tidigare har talat om och där vi behöver minst en tvåprocentig årlig tillväxt. Vi står i dag på minus. Men det gäller också den sociala tryggheten i ett vidare perspektiv. Social trygghet kräver nämligen en god samhällsekonomi. Det har människor utanför riksdagen förstått, och det är därför som vi har en ny majoritet. Det räcker inte att tala vackert om fördelningspolitik. Nu gäller det att skapa något att fördela. Grunden för detta är ett fungerande näringsliv, som vi måste ge betydande skattelättnader för att vi andra skall kunna få njuta av frukterna och också skapa social välfärd. Vi måste få en minskad offentlig sektor och ökat hushållssparande. Det behövs med andra ord den nya start för Sverige som ligger till grund för den nya regeringens politik. Det behövs också, vilket är mycket väsentligt, en skattepolitik som gör att människor kan stå på egna ben, att man kan leva på sin lön när skatten är betald och att man inte tvingas in i bidragsberoende. Det gamla honnörsorden ''solidaritet'' och ''fördelningspolitik'' har fått en alltmer negativ klang på senare år. Människor har kunnat konstatera att de som främst borde ha fått stöd och hjälp har blivit lämnade utanför, medan stora, mäktiga grupper t. o m. har blivit överkompenserade. Socialdemokratin som idé bygger ju på stora kollektiva lösningar, anpassade efter stora grupper. Där har vi gräddfilen, mina vänner, medan många enskilda individer kommer i kläm. Vi ser i dag resultatet. Jag kan ta ett par exempel. Alltför länge höll socialdemokraterna fast vid det s.k. timsjukpenningssystemet, som t.o.m. gjorde det mer lönsamt att sjukskriva sig än att gå och jobba. Att knysta om att sjukförsäkringssystemet också användes på ett negativt sätt, som ett strejkvapen eller vid ''måndagssjuka'', var näst intill tabu i denna kammare. Därom kan jag ge besked, ty jag var med. Inte förrän det blev total kris i ekonomin vågade regeringen föreslå några förändringar. Och vi vet nu att sjukskrivningsfrekvensen har gått ner med 20-- 25 % efter besparingen inom försäkringen. Var och en kan ju dra sina slutsatser av detta. Arbetsskadeförsäkringen har tidigare berörts här. Jag vill säga att det är uppfordrande för den nya regeringen att snabbt lägga fram ett förslag om förlängd samordningstid och också ett helt nytt system. Ett par andra exempel som visar hur den s.k. fördelningspolitiken slår fel -- åt andra hållet, så att säga: Ca 80 % av pensionärerna har fått det sämre, främst genom dyrare varor, resor, fotvård, och framför allt bostäder. Är det rimligt att våra gamla bildligt talat skall stå med tiggarskålen framför socialbyråerna? Jag anser att detta är en skamfläck för ett s.k. välfärdssamhälle. Förhoppningen är nu att regeringsförklaringens uttalanden verkligen skall få giltighet, så att vi kan förbättra situationen för de gamla. Frågan brådskar. De handikappade har all anledning att vara missnöjda med den förda politiken, men förväntar sig nu ''ökade möjligheter till ett gott liv'', som det står i regeringsförklaringen. De unga föräldrar som fortfarande får nöja sig med 60 kr. om dagen därför att de aldrig har kunnat få något jobb förväntar sig nog också att vi ökar deras möjligheter att leva ett värdigt liv. Vi kan jämföra med situationen för oss som har höga inkomster och får 595 kr. om dagen som grundersättning inom föräldraförsäkringen. Jag vill till sist säga: Nog kunde du och jag som är relativt friska ändå dela med oss och ta ett par extra karensdagar eller minskad ersättning från sjukförsäkringen för att ge dem som bäst behöver det en bättre tillvaro.

Herr talman! Jag kom just in i kammaren då jag fick höra om att man använder sjukförsäkringen som ett strejkvapen. Det vet vi. Det var poliserna som började, och det verkar ju nästan som om det därigenom var sanktionerat. Det vände vi från alla partier oss mycket kraftigt emot, och vi uttalade också detta i utskottet. Det tror jag att Gullan Lindblad kan erinra sig. Sjukskrivning som ett vapen i en lönekonflikt kan icke och skall icke accepteras. Sedan vill jag fråga Gullan Lindblad: Skall vi i fortsättningen ha en sjukpenning som är baserad på inkomsten eller skall vi inte ha det, eller är det bara inom föräldraförsäkringen det skall vara annorlunda? Det är byggt på inkomstbortfallsprincipen och inte på utfört arbete. Det sista jag hörde sägas handlade om de två karensdagarna. Det är mycket möjligt att två karensdagar är underbart bra. Men för mig är det helt avgörande att detta i så fall skall drabba alla människor oberoende av var de arbetar. Det var inte så när förslaget presenterades i maj månad år 1982, utan det var enbart fråga om LOs privatanställda. Det var de som hade de tunga jobben, byggnadsarbetare och andra som var ute i tungt arbete som fick karensdagarna, och inte de som var tjänstemän. De fick inga karensdagar. Det vände vi oss emot, och därför fick vi ett system där alla får del av den sänkning som vi nödgades göra.
Herr talman! Det är bra att Doris Håvik gör en absolut deklaration att sjukförsäkringssystemet inte skall användas på ett felaktigt sätt. Men jag har varit med så pass många år att jag vet att det tidigare var näst intill tabu att tala om dessa frågor. Det är därför bra att Doris Håvik gör denna klara och koncisa förklaring. Men när det gäller måndagssjuka och annat har jag fortfarande inte hört någon från socialdemokratiskt håll skarpt ta avstånd från dessa fenomen som ju också är ett missbruk och som är en allmän offentlig hemlighet som man inte vill tala högt om. Vi har ett sjukpenningssystem med en inkomstbortfallsprincip, och jag har inte för avsikt, och regeringen har heller inte haft för avsikt, att lägga fram något förslag om ändring i detta. Men det finns, som jag tidigare sade, vissa fördelningspolitiska inslag i våra socialförsäkringar. Jag anser faktiskt -- och det finns en del socialdemokrater som delar min uppfattning, det vet jag genom motioner -- att man borde kunna höja föräldraförsäkringens garantibelopp så att vi inte håller på sparlåga dem som aldrig har lyckats få ett arbete eller inte hunnit ut i förvärvslivet innan de blivit föräldrar. När det sedan gäller frågan om två karensdagar talar vi faktiskt om framtiden, Doris Håvik, och inte om historieskrivning. Den nya regeringen och riksdagsmajoriteten blickar framåt. Nog bör det finnas vägar att finna ett system som gör att vi kan spara in ytterligare i sjukförsäkringen. Vi som är ganska friska och blir sjuka några dagar har den solidaritetskänslan om vi därmed kan hjälpa de handikappade, de svårast sjuka och de svaga. Så vill jag se ett verkligt socialt socialförsäkringssystem.

Herr talman! Gullan Lindblad är litet oförsiktig i sin yvighet. Jag hoppas att Bo Könberg nu har tagit till sig att grundbeloppet i föräldraförsäkringen bör höjas så att denna orättvisa inte kvarstår längre. Det är en absolut beställning från Gullan Lindblad. Jag kan inte göra någonting åt det, utan jag överlämnar detta med varm hand åt Bo Könberg. Jag tycker att det närmast är en oförskämdhet, Gullan Lindblad, att säga att vi socialdemokrater på något sätt har sanktionerat att sjukförsäkringen är acceptabel som ett strejkvapen. Jag känner det som en ren förolämpning. Självfallet tar vi avstånd från sådana saker. Dessutom anser jag att det är oförsiktigt av Gullan Lindblad att säga att hon vet att det är en offentlig hemlighet att det är alltför många måndagssjuka. Titta på statistiken från 1990 och se hur talen har fortsatt att gå ner! Då har man heller inte, vilket jag vill upprepa, redovisat vad som hänt efter sänkningen den 1 mars. Det är inte klart än. Det finns i anslagsframställningen som riksförsäkringsverket nyligen har lagt fram. Man gör också den bedömningen, vilket jag sade i mitt tidigare inlägg, att man fram till år 1996 har fått en minskning på ungefär sex dagar. Det s.k. miljarder kronor för varje dag. Därutöver vill jag gärna ha sagt att det är mycket viktigt att se på förtidspensioneringarna och vad rehabiliteringen ger så att man kommer tillbaka i jobbet. Det tycker jag är oerhört viktigt. Där har vi också möjlighet att se framtida besparingar. Något som är mycket viktigt att titta på är att långtidssjukfallen, sjukdom över 90 dagar, står för ungefär 80 % av kostnaderna.

Herr talman! Doris Håvik måste ha hört upp litet dåligt. Jag sade att jag var tacksam för att Doris Håvik så klart tog avstånd från att använda sjukförsäkringen som ett strejkvapen. Men däremot bekräftar hon ju själv att man inte fått tala om att försäkringen använts felaktigt på andra sätt. Det har inte bara sagts här i dag utan har alltid sagts från socialdemokratiskt håll med stor indignation att så inte är fallet. När det gäller ohälsotalet, dvs. antalet sjukskrivna, vet vi att det alltid går ner när det blir ont om jobb. När det blir arbetslöshet i landet är människor rädda om jobbet, och då sjunker också det s.k. ohälsotalet. Jag tror också att det nya systemet med en sjuklön kommer att förbättra läget eftersom man från arbetsgivarhåll får ett intresse av att verkligen förbättra arbetsmiljöerna. Jag vet också att man redan genom en minskad ersättning har minskat sjukskrivningarna med 20--25 % jämfört med tidigare. Jag tror att Doris Håvik och alla vi i denna kammare får vara beredda att slakta många heliga kor framöver när vi nu vet att svensk ekonomi är så urusel som den är i dag. Vi får nog inte vara rädda för att nalkas dessa system med ganska så stort mod och vilja till förändring. Det är det som behövs.

Herr talman! Mitt inlägg i den här debatten syftar till att diskutera riksdagens insatser under den kommande treårsperioden för att allmänheten skall kunna åtnjuta en kvalitetsmässigt bra hälso och sjukvård och socialtjänst på lika villkor. De andra aktörerna på detta område är kommunerna, landstingen och regeringskansliet. Landstingens och kommunernas ansvar är att uppfylla gällande lagstiftningskrav rent praktiskt. Regeringskansliet arbetar med att verkställa riksdagens beslut, uppfylla regeringsdeklarationen och hantera opinionsyttringar av olika slag. Såväl landsting, kommuner som regering blir lätt händelsernas fånge. Tiden blir knapp för nytänkande. Här i riksdagen, under de tre år jag suttit här, har vi dignat under mängder av motionsyrkanden där merparten har varit av detaljkaraktär och upprepningar av föregående års motioner. Vi har endast i begränsad omfattning hunnit ägna oss åt de mer principiella frågorna. Men utanför vårt riksdagshus går förändringarna snabbt. Just nu genomgår hälso och sjukvården i Sverige vad man internationellt brukar kalla den tredje revolutionen. Den första ägde rum vid sekelskiftet, då vi började få moderna, effektiva men också riskabla behandlingsmetoder. Den andra inträffade i mitten av 50-talet då vi fick en solidarisk sjukförsäkring. Nu har vi den tredje som innebär att sjukvården måste beskriva vad den gör i kostnads/nyttotermer och redovisa detta för beställaren. Riksdagens roll i detta skeende tycker jag är att litta på förkant och mer systematisk ta upp framtidsfrågorna till debatt och ställningstagande. Ett exempel på principfrågor vi borde diskutera är de nya ekonomiska styrmodeller med köpasäljsystemet som nu tas i bruk. Här finns högt uppdrivna förväntningar på vad man kan spara i pengar med sådana system. Men här lurar faror. Tänk om köparen inte är kompetent nog att avgöra vad han behöver köpa, eller om han inte har råd? Kvalitetssäkringen i dessa nya system är oerhört viktig och en fråga som vi borde diskutera. Ett annat frågekomplex är patienternas rättssäkerhet i vården, tillsynen över vården, socialstyrelsens och ansvarsnämndens roller. Vi har signaler i media om försämrad situation för patienterna. Datoriseringen av journalföringen och dess konsekvenser för vårdtagare och personal är ett annat viktigt område att ta upp. HIV-utvecklingen internationellt och i Sverige skulle behöva belysas mer ingående, liksom konsekvenserna av den lagstiftning vi har här. Egenvårdens möjligheter och betydelse för hälsan är ett annat område att ta upp. Etiken i vården och etiken i det politiska beslutsfattandet är också ett stort frågekomplex. De kvalitetssäkringssystem med intern och extern medicinsk revision, som nu prövas, inrymmer såväl etiska problem som integritetsfrågor som behöver tacklas. Här, herr talman, vill jag inflika -- eftersom etik i politiken var ett ämne som inte inrymdes i den allmänpolitiska debatten -- att jag vill hålla mitt löfte från i våras och bilda en grupp med riksdagsledamöter som är intresserade av att diskutera etik i politiken. Välkomna att lämna en intresseanmälan till mig. Tillbaka till ämnet. Förra mandatperioden började vi försiktigt med utfrågningar, t.ex. om prioriteringar i hälso och sjukvården. Det här är en linje jag tycker vi skall gå vidare på. Medan regeringen ägnar sig åt att vara riksdagens arbetsutskott och tid åt att verkställa riksdagens beställningar skulle riksdagen kunna vara en spjutspets och fånga upp annalkande problem och frågeställningar. Riksdagsarbetet har ökat i betydelse under senare år när vi fått minoritetsregeringar. Och då måste vi modernisera riksdagsarbetet både i kammare och utskott. För socialutskottets del skulle detta kunna innebära att vi för den kommande treårsperioden mer systematiskt tog upp principiella diskussioner och inte lät oss fångas av detaljer och tillfälligheter. Jag tror att ordföranden i socialutskottet är här och fångar upp dessa tankegångar.

Herr talman! Välkommen, statsrådet Könberg, till socialdebatten här i riksdagen. I årets valrörelse kom sjukvården och äldreomsorgen nästan helt bort, i varje fall på riksplanet. Ändå är det frågor som mycket engagerar väldigt många människor. Vi vet också att det inte är någon lätt uppgift som ligger framför oss när det gäller att på ett bra sätt klara av äldreomsorgen, som jag närmast tänker beröra här. Det är en stor utmaning med tanke på den försämrade samhällsekonomin, och med tanke på att antalet mycket gamla människor kommer att öka starkt under det närmaste decenniet. Det finns ingen generallösning på det här området. Eftersom de äldre alla är olika individer med olika behov och önskningar behövs det ett mångsidigt serviceutbud och det behövs inlevelseförmåga och personlig omtanke. Jag är förstås glad att den nya regeringen satt äldreomsorgen högt på prioriteringslistan. I regeringsdeklarationen sägs bl.a. ''att förbättra och förändra vården blir en av de viktigaste uppgifterna när det gäller välfärdspolitiken'', och det understryks att arbetet med att skapa värdiga villkor för gamla och sjuka måste intensifieras. Jag vill särskilt ta fasta på värdigheten i vården. Jag hör inte till dem, och det gör inte centern i övrigt heller, som dömer ut offentlig verksamhet. Kritiken mot vård i offentlig regi har ofta blivit missriktad och kommit att slå mot vårdpersonalen som i så stor utsträckning gör helt fantastiska insatser. Det som kan och skall kritiseras är den stelbenthet och byråkrati som lätt blir inhuman och som går ut över värdigheten. I all vår synliga välfärd och välmening finns sådana effekter. Jag vill bara ta ett helt aktuellt exempel bland många. En 93-årig dam faller i sin lägenhet och gör sig illa, man befarar brott på lårbenshalsen och hon förs till lasarettets kirurgavdelning. Där konstateras att hon visserligen knappt kan gå, men något brott är det inte fråga om. Därför bestämmer man sej för att hon inte behöver någon vård utan hon skickas hem till sin lägenhet där hon bor ensam. En dotter kontaktas. På morgonen efter ringer dottern till lasarettet och berättar att det här går inte, mamma kan inte gå ens mellan sängen och toaletten och hon mår inte bra. Lugn blir svaret, vi har ordnat så att hon får hemhjälp någon timme varje dag. Inte i dag och kanske inte i morgon, men nästa dag. När hemtjänsten varit hos den gamla en dag meddelar man därifrån att det här fungerar absolut inte, hon måste få komma till lasarettet åtminstone för några dagars gåträning. Men till kirurgen får hon inte komma, det har man ju redan tidigare bestämt. Till långvården då? Nej, de har inte fått någon beställning, och förresten har man ingen plats. Till medicinska avdelningen? Alldeles uteslutet, någon sådan åkomma har hon ju inte. I sin förtvivlan och efter kontakt med kurator, åker dottern med sin mor till akutmottagningen. Efter flera timmars väntan får de beskedet att de åkt i onödan, någon ny undersökning anses inte behövlig och skall inte göras. Först efter att båda brutit samman undersöks den gamla varefter hon skickas till ett avlastningsrum på ett ålderdomshem. Där får hon vård, men inte den gåträning som hon allra bäst behöver. Tänk, så mycken oro och så mycket lidande som kunnat undvikas både för den gamla och hennes anhörig och så mycket egentligen onödigt arbete för en rad inblandade om den gamla damen direkt fått stanna några dagar på sjukhuset medan hennes hemresa förbereddes! Ändå tror jag inte att det var av illvilja detta skedde! Nej, krångliga och bristfälliga regler och rutiner var förmodligen orsaken, och jag tror inte det är möjligt att lagstifta bort sådana. Inte lär ÄDEL-reformen hjälpa. Men om man på olika sätt underlättar för privata vårdgivare att skapa alternativ som kan komplettera och konkurrera med den offentliga vården tror och hoppas jag att det kan leda till en större flexibilitet och till en värdigare behandling, totalt sett. Eftersom jag varit inne på äldres anhöriga vill jag till slut helt kort beröra det området. Det har räknats med att tre fjärdedelar av all äldreomsorg utförs av anhöriga eller andra närstående. Det var länge sedan man tittade på hur deras situation ser ut. Kan vi, vågar vi och skall vi räkna med att samma höga andel av vården också framöver kommer att utföras av närstående? Det lär ingen kunna ge svar på i dag. Det är därför min förhoppning att regeringen låter se över området, så att vi får ett begrepp om läget och om vad som kan behöva åtgärdas exempelvis i fråga om ökad social trygghet för anhörigvårdare.

Herr talman! Detta berör just det som jag tog upp och som jag inte hann med tillräckligt, eftersom mina bilder inte fungerade. Här finns mycket explicita instruktioner till oss som arbetar inom sjukvården. Vi som arbetar inom den medicinska akutvården har fått instruktioner om att vi inte på sjukhusen får behålla patienter som är gamla och som har ett huvudsakligen socialt betingat vårdbehov även om vi är medvetna om att någon annan omvårdnad icke går att skaffa. Det är därför jag har blivit så upprörd över att en del sjukhus måste arbeta under dessa former. Jag tycker därför att det är bra att man försöker utöka det privata, öppna det offentliga monopolet och släppa in privata initiativ så att vi kan få fler ålderdomshem som kan ta hand om dessa patienter. Det är alltså här felet ligger.

Herr talman! Jag vill inleda mitt första anförande här i kammaren med synpunkter i en hjärtefråga för mig. Enligt min uppfattning och kännedom är det också en majoritet av den svenska allmänheten som känner vårdfrågorna som de viktigaste för framtiden. Den kösituation vi i dag har i stora delar av landet och på många områden måste vi göra något åt. Det är oacceptabelt att många människor dör i en vårdkö. Därför måste arbetet med att förkorta köerna intensifieras. Vården av våra gamla och långvarigt sjuka är en stor utmaning för hela samhället. Några enkla lösningar finns inte, men jag vill dela med mig av några tankar och riktlinjer för hur vi som kristdemokrater ser på vårdfrågorna. Vården av våra äldre kommer att bli en huvudfråga för oss politiker under resten av 90-talet. Herr talman! Den svenska vården och omsorgen har byggts upp i stor politisk enighet och med ambition att erbjuda alla ett heltäckande skydd vid svår eller tillfällig sjukdom. Allt har varit gott och väl så länge ökade resurser kunde tillföras när behoven växte. Under 80-talet har det statsfinansiella läget tvingat fram ekonomiska restriktioner. Resurserna har inte längre kunnat öka i takt med kraven. Vid jämförelser med sjukvårdskostnader i andra länder måste beaktas att Sverige har världens äldsta befolkning. Dessutom kan jag som representant för Kalmar län konstatera att vårt län i procent räknat har klart fler äldre personer än genomsnittet i landet. I vårt län är hela 9,4 % över 75 år, medan riksgenomsnittet är 7,9 %. Utvecklingen under den senaste tioårsperioden har inneburit att resurser för vården och omsorgen krympt i förhållande till behoven. Till en början kunde besparingar mötas med effektiviseringar och utan större återverkningar på vårdens kvalitet. Fortfarande är meningsfulla effektiviseringar möjliga. Dessa kommer att underlättas genom avreglering, mångfald och alternativa driftformer. Mer av flexibilitet kommer också i andra avseenden att förbättra vården och ge patienten ett ökat inflytande på sjukvården. Herr talman! I vården och omsorgen av svårt och långvarigt sjuka människor och av de allra äldsta måste alla erkänna att endast begränsade effektiviseringsvinster är möjliga. Dessutom kommer behoven att öka påtagligt inom dessa vårdformer fram till år 2000. Antalet 80-åringar beräknas öka med hela 28 % och 85-åringarna, de som är i störst behov av vård och omsorg, med 40 %. De äldre mår bättre, men omfattningen av kroniska ålderssjukdomar minskar inte. Detta faktum, som ibland förtigs, leder till ett ökat behov av vårdplatser. Åldersutvecklingen visar på ett behov av att öka antalet platser på exempelvis ålderdomshem med 30 %, på långvården och sjukhemmen med 25 %, inom servicebostäder med Dessa siffror som jag redovisar är hämtade från en bilaga till Pensionsutredningen. Denna statistik är inte enbart siffror, utan bakom varje siffra finns det en människa av kött och blod med vårdbehov. Pensionsutredningens uppgifter är en viktig faktor för oss som politiska beslutsfattare under 90-talet. Det har under 80-talet funnits en trend att minska antalet vårdplatser, eftersom det skulle höja kvaliteten inom sjukvård och äldreomsorg. Verkligheten är ofta den motsatta. Därför gäller det att arbeta för en mångfald av vård och boendealternativ, så att den enskilde verkligen får valmöjligheter. Vi måste skapa valfrihet inom vård och omsorg. Låt vårdpengarna följa patienten. Låt nya ''vårdproducenter'', privata och kooperativa, visa vad de kan erbjuda. För att skapa trygghet och valfrihet måste de små akutsjukhusen med god geografisk spridning finnas kvar, medan den högspecialiserade vården ges vid regionsjukhusen. Hälsohem och s.k. alternativ medicin är också viktiga komplement till den traditionella vården. Full behovstäckning är något som vi av etiska skäl måste se till att alla gamla kan få inom vård och omsorg. Avslutningsvis, herr talman, vill jag stryka under det regeringen har sagt i regeringsförklaringen, nämligen att välfärdspolitiken inte alltid fungerar bra och att staten måste ha det yttersta ansvaret för att alla skall ges en grundläggande trygghet vid sjukdom och ålderdom. Jag vill avsluta med att önska Bo Könberg lycka till i ett viktigt arbete som statsråd.